Herr talman! Man har alltid att väga mellan olika saker. I detta fall gäller det att väga mellan två olika frågor där starka skäl talar för båda uppfattningarna. Demokratiskt sett hade det varit naturligt om Sametinget hade fått yttra sig över dessa frågor. Detta är den ena ståndpunkten. Den andra ståndpunkten är att det då blir en avsevärd förskjutning av frågor som vi tidigare i debatten har hört pockar på en lösning. Det är detta som vi har att välja mellan. Jag har med denna markering valt att stöjda betänkandet.

Herr talman! Jag läste faktiskt att utskottet skrev i sitt betänkande att ingenting har hänt sedan frågan senast behandlades. Men faktum är att det händer saker. Om man verkligen tänker på miljön skall man se till att vägen kommer till stånd så fort som möjligt, för antalet snöskotrar ökar. Fyrhjulingar blir allt vanligare i fjällen. Terrängmotorcyklar används numera även inom renskötseln. Vi har båttrafiken och helikoptertrafiken. Jag tror att mycket av den här trafiken skulle elimineras eller minskas om vägen kom till stånd. Jag hade faktiskt god lust att se till att mina bänkkamrater här på Norrbottensbänken ställde upp på den här motionen. Då hade vi kunnat demonstrera hur vi norrbottningar, tio stycken, som geografiskt representerar ungefär en fjärdedel av landets yta, skulle rösta mot den övriga svenska befolkningens representanter på 339 ledamöter.

Herr talman! Jag vill börja med ett litet klarläggande. I betänkandet som vi nu debatterar behandlas två motioner från Vänsterpartiet. Den ena är en partimotion där riksdagsgruppen efter motionens inlämnande har släppt yrkandena 6--14. Den andra motionen har ''undertecknad'' skrivit. Det är alltså mina egna synpunkter som där förs fram. Självfallet gäller detta även mitt anförande. Det kan vara viktigt för kammarens ledamöter att veta detta. Det område inom vilket rennäringen utövas i vårt land sträcker sig från Idre i Dalarna i söder till Treriksröset i norr. Näringens utövare, samerna, är ett minoritetsfolk i vårt land. Detta har bl.a. medfört en särskild lagstiftning kring och för denna näring och dess utövare. Alla samer utövar nu inte renskötsel. Det är en minoritet inom minoriteten som har denna rätt. Världen över pågår och uppstår konflikter och motsättningar mellan majoritets och minoritetsgrupper. I en del fall har dessa resulterat i långvariga och blodiga förtryck. Att vårt land förskonats från det sistnämnda betyder ju inte att det saknas delade meningar och uppfattningar mellan vårt lands majoritets och minoritetsfolk när det t.ex. gäller vilka rättigheter och skyldigheter som följer av rätten att bedriva renskötsel. Ett annat känt fenomen vid hanterandet av motsättningar av det här slaget är att dessa bedöms som känsliga och att man därför ''smyger som katten kring het gröt'' i stället för att grundligt undersöka det hela. Etiketter som rasist och hetsare mot folkgrupp plockas ofta fram när någon ifrågasätter rådande förhållanden. Enligt min mening har det sistnämnda omöjliggjort en riktig myndighetsutövning när det gällt att komma till rätta med vissa problem. Jag tänker inte i mitt anförande uppehålla mig vid de olika förslagen i denna proposition. Nej, jag kommer mycket koncentrerat att beskriva vissa saker, problem och frågeställningar som berör renskötselområdet. Jag vill börja med en återblick till den tid när jag växte upp. Min födelseort, där jag fortfarande bor, ligger inom renskötselns vinterbetesområde. Jag kan inte minnas några som helst motsättningar mellan samer och ortsbefolkning vid den tiden. Jag har hört med många; alla delar min uppfattning därvidlag. Tvärtom var det ju en händelse man mindes när samerna på senhösten kom med sina renar. Då kom i hjordens tät en same med ledaren, medan flanker och kö bevakades av andra med hundar. I min by bodde flera samefamiljer under vintern. Varje dag kunde man se dessa vara ute i skogen för att tillse sina renar. När våren kom och de flyttade tillbaka till fjällen, då var renarna med. Något annat gällde inte. Jag vill återigen understryka: då fanns inga motsättningar. Nu är det andra tider. Nu har problem och motsättningar uppstått. Varför har det blivit så? Ja, säkert finns det många orsaker, men en viktig förändring -- kanske den avgörande -- är att renskötseln har ändrat karaktär. Mycket förenklat kan man säga att renskötseln har förändrats från skidor och ledarren till helikopter, snöskoter, motorcyklar och fyrhjulingar samt lastbilstransporter av ren vid flyttning. Ett omfattande ekonomiskt stöd från staten har självfallet varit en bidragande orsak till denna förändring. Jag tänker beröra några och även påtala vissa, som jag anser, oklarheter när det gäller både rättigheter och skyldigheter å rennäringens område. Det blir kort och koncentrerat, jag närmast punktar upp det hela. Den mest omtvistade frågan gäller renskötselrätten och övriga rättigheter på enskild mark samt vilket intrång en fastighetsägare inom renskötselområdet skall tåla. Jag har tagit del av vissa handlingar som berör detta område, handlingar som jag tycker reser en rad frågor. Jag kan börja med frågan hur den nu föreslagna kollektiva renskötselrätten ställer sig till på fastställda ''renbetesfjäll'' inom Lappmarken, där renbetesfjällens omfång och utsträckning blivit av Häradsrättens domstolsutslag fastställda och av lantmäteriet röslagda. Det är en redig lunta. Vi kan även ta avvittringen ovan odlingsgränsen. Bl.a. ett avvittringsprotokoll från Tärnaområdet visar att vissa områden inte uppläts till renbete. I den handlingen står det bl.a. följande: ''I det emellan Jovattnets ochh Tengvattnets floddalar liggande Jofjället, som förr brukats till höstbete, men numera icke innehafves av någon renskötande lapp och icke heller bör för renskötsel vidare upplåtes, emedan detta lilla fjäll i övervägande grad upptages av bofastas insyningar.'' Lappfogden hade i fråga om detta fjäll en något avikande åsikt.

En annan mycket stor tvistefråga är det stora renantalet och renarnas vistelse utom åretruntområdet. Om jag fått riktiga uppgifter är det tillåtna renantalet inom Västerbottens län oktober skall renarna vara ovanför odlingsgränsen. I år gjordes första veckan i september renobservationer inom Västerbottens län nedanför odlingsgränsen, med undantag av Malå sambys åretruntmarker. Totalt antal älgjaktslicensområden inom inventeringsområdet är 1 460. Av dessa områden har 399, eller 27 %, lämnat rapport. Inom detta område observerades totalt 45 347 renar, alltså i det närmaste det antal som vid den tiden skall finnas ovanför odlingsgränsen. Lägg då därtill att Västerbottensrenarna också vid den tiden finns i Västernorrlands och Jämtlands län. Den här situationen har vi nu haft i många år, inget händer, utöver att motsättningarna mellan människorna i dessa områden och renägarna bara ökar. Jakten är ett annat exempel på tvistefrågor. Ett irrationsmoment som snarast måste åtgärdas är dubbelregistreringen av älglicens på mark ovanför odlingsgränsen. Vad kan då göras? Ja, ett sedan länge känt samiskt krav är att Sverige skall underteckna ILO:s konvention 169. Det kravet har tidigare tillbakavisats, och nu sägs åter i propositionen att det inte är en möjlig väg. Det är främst artikel 14 i konventionen som talar om landrättigheter och som inte är förenlig med svenska rättsförhållanden. Jag delar den uppfattningen. I vårt land bor ca 900 000 människor inom renskötselområdet. En delikat fråga blir vad man gör med dessa. Blir det samma svar här i Sverige som Norsk Television fick i ett program för cirka en månd sedan, när frågan ställdes till ett par samekvinnor vad man tänkte göra med den bofasta befolkningen om samerna i Norge fick rätt till mark och vatten? Svaret blev: Det har vi inte funderat över. Om nu inte ett eget land för samerna är möjligt, återstår endast vad som hitintills gällt, nämligen att vi får samsas, både samer och svenskar, i detta område. Det betyder och innebär att samerna skall garanteras sin rätt till renskötsel, vilket självfallet ställer en rad krav på samhället. Men även det motsatta måste gälla, att rennäringsidkarna måste ta hänsyn till andra människor och verksamheter. Det kräver bl.a. att de tusentals enskilda markägarnas intressen och möjlighet till utkomst och fortlevnad också måste garanteras. Jag har i min motion samt i detta anförande påtalat att det tycks finnas en rad oklarheter i rådande rättsförhållanden mellan rennäringens utövare och övrig befolkning inom berörda områden. Jag är helt övertygad om en sak: Om man inte med allvar tar sig an de problem och motsättningar som i dag finns och som tenderar att skärpas, då finns risken att det i fortsättningen blir helt okontrollerbart. Oklarheter måste redas ut, och frågorna måste få sina svar. En regering som utreder ett förstärkt ägandeskydd måste väl också ta sig an vem som äger vad. Även staten är ju i allra högsta grad inblandad. Det är en orimlighet att samer och ortsbefolkning, och även samer mot samer, i rättstvister skall reda upp det som i många fall är ett resultat av en undermålig myndighetsutövning. Det innebär alltså att utredningsinsatser måste till, vilket är huvudkravet i min motion. Herr talman! Jag står självfallet kvar vid yrkandena i min motion, men då dessa täcks av både reservationer och meningsyttring, avstår jag ifrån att yrka bifall till motionen. Det är en orimlighet att samer mot ortsbefolkning och även samer mot samer i rättstvister skall reda upp det som i många fall är ett resultat av en undermålig myndighetsutövning. Det innebär att utredningsinsatser måste till, vilket är huvudkravet i min motion. Herr talman! Jag står självfallet kvar vid yrkandena i min motion, men då dessa täcks både av reservationer och av meningsyttring, avstår jag från att yrka bifall till motionen.
Herr talman! Det är stora och komplicerade frågor som behandlas i riksdagen i dag. Jag delar i allt väsentligt de uppfattningar som Berith Eriksson tidigare har givit uttryck för här, men skall i mitt anförande beröra bara en liten del av detta stora och komplicerade område. Det gäller frågor kring ersättning för rovdjursrivna renar. Människan har sedan urminnes tider varit i kamp mot den övriga naturen. Först nu, i elfte timmen, har vi kommit till insikt om att bakom denna motsättning, som vi har levt med så länge, mellan människa och natur finns en ännu mer grundläggande samverkan. Det gamla systemet med ersättning för rovdjursrivna renar byggde på denna tydliga motsättning mellan människan och rovdjuren. Rovdjuren åsamkar skada på tamdjuren, och den som drabbas av det skall ersättas. Det nya systemet borde i stället vara ett uttryck för de nya tankegångarna om att bevara den genetiska mångfalden, byggda på den djupare insikten om att olika arter visserligen kan stå i motsättning till varandra, men ändå på ett djupare plan vara varandras förutsättning i de komplicerade strukturer som biotoper utgör. Naturvårdsverket har sedan många år tillbaka arbetat med ett förslag som bygger på denna insikt. Det är ett förslag som både beaktar att vi måste ta ansvar för de åtaganden som Sverige har gjort i internationella sammanhang -- det gäller t.ex. anslutningen till Bernkonventionen -- och som går ut på att vi skall se till att de arter som naturligt finns i vårt land skall kunna leva vidare i rimliga populationer. Naturvårdsverket ville förena detta ansvarstagande med att också brygga över den urgamla motsättningen mellan människan och rovdjuren och beakta rennäringens möjligheter och rättighet att existera. Men i propositionen och i det betänkande som bostadsutskottet nu lämnat till riksdagen har man i stället konstruerat en kombination av det gamla krångliga, byråkratiska systemet, som ofta ledde till problem, och en viss del av det nya systemet. Man uttalar sig nämligen för att vi i framtiden skall bygga ersättningssystemet på förekomsten av rovdjur och att det skall vara Naturvårdsverkets övergripande uppgift att bedöma hur stora rovdjursstammarna är. Man kombinerar det också med ett betydande inslag från det gamla systemet, något som kommer att leda till fortsatta motsättningar, till fortsatt byråkrati och till mycket omfattande administrativ behandling. Jag tycker att det här är mycket olyckligt, och jag har i en motion yrkat att man i stället borde tillgodose Naturvårdsverkets förslag fullt ut. Vad skulle då det ha inneburit? Jo, att man hade byggt det nya systemet på en långt mer utvecklad inventering av rovdjursstammarna. Det är en verksamhet som kräver resurser, både personella och ekonomiska, och som kräver att ett uttalat ansvar för denna verksamhet förläggs till Naturvårdsverket och till länsstyrelserna. Men detta förslag avvisas av utskottet, och jag beklagar detta djupt. Det finns en socialdemokratisk reservation vid det här betänkandet, vilken också tar upp dessa tankegångar. Jag hade kunnat yrka bifall till den reservationen, om det inte hade varit för att den också ger uttryck för en inställning till samerna, som utövar rennäringen, vilken jag inte kan ställa mig bakom. Det har tidigare i debatten sagts att man kan jämföra denna typ av ersättning med t.ex. skördeskadeskyddet inom jordbruket. Ett sådant system kan inte bygga på att de som utövar näringen har en väsentlig del av ansvaret. Underförstått: man kan helt enkelt inte lita på att de gör de riktiga bedömningarna. Också jag vill hämta en jämförelse från jordbrukspolitiken, men en helt annan jämförelse. I den nya jordbrukspolitiken finns numera ett system med landskapsvårdande ersättning. Jag tycker att det faktiskt har stor likhet med detta system, eftersom det bygger på samma grundläggande inställning: att vi nu måste gå in i ett sätt att producera och bedriva näringar vilket bygger på att vi bevarar genetisk mångfald och att naturvård vävs in i de verksamheter som vi bedriver. Men den landskapsvårdande ersättningen bygger självfallet på ett mycket nära och förtroendefullt samarbete mellan dem som utövar näringen och de myndigheter som har det slutgiltiga ansvaret. Om man nu skall jämföra jordbrukspolitik och rennäring, är det den jämförelsen som man bör göra. Herr talman! Jag avstår således från att yrka bifall till reservationen. Jag står givetvis bakom min motion, men eftersom jag inte har fått några som helst indikationer på att det skulle uppstått något mer omfattande stöd här i kammaren för den, avstår jag från att yrka bifall också när det gäller den motionen. Jag nöjer mig alltså med att beklaga att utskottet och därmed riksdagen inte har tagit Naturvårdsverkets mycket bra förslag på fullt allvar.

Herr talman! Med anledning av Annika Åhnbergs inlägg vill jag bara kort konstatera att den här frågan självfallet har varit föremål för överväganden i utskottet och dessförinnan i regeringen. Man kan konstatera att Naturvårdsverkets system och förslag till hur ersättningen för rovdjursrivna renar skulle utformas hade blivit alltför kostsamt. En betydande del av de tillgängliga medlen hade gått åt enbart för inventering och kartläggning av rovdjursförekomst och administration av detta. Det var inte en framkomlig väg. Då hade stödet för rennäringen i motsvarande grad blivit för litet. Jag delar inte den uppfattning som Annika Åhnberg ger uttryck åt, att det nu av utskottet förordade systemet i någon utsträckning skulle utgöra ett hot mot den genetiska mångfalden. Jag tror att det är en alltför långtgående slutsats. Jag tycker att det system som här förordas är ganska väl avvägt. Det är relativt billigt, men ger ändå en hygglig ersättning till dem som drabbas av att renar blir rivna.
Herr talman! Det är en riktig bedömning att det skulle krävas utökade resurser för att leva upp till det som Naturvårdsverket har föreslagit. Men man bör naturligtvis alltid ställa ett sådant utökat resursbehov på ett område mot eventuella möjligheter att samutnyttja resurser med andra verksamheter och att omfördela resurser. Man behöver kanske inte utgå från att kostnaden blir exakt så hög som Naturvårdsverket har angivit, och man måste måhända acceptera att tillskjuta medel från andra håll. Det som upprör mig är att det helt enkelt är ohederligt att i internationella sammanhang ansluta sig till konventioner vars uppfyllelse faktiskt innebär att man åtar sig att avsätta resurser för denna typ av verksamhet och sedan uppenbarligen inte har för avsikt att leva upp till dessa konventioner. Om det är detta ansikte som Sverige vill visa upp i samband med internationella åtaganden, är det mycket beklagansvärt. Jag utgår från att vi då menar att vi accepterar att andra länder gör på samma sätt. Vad blir det då av den viktiga uppgiften att bevara genetisk mångfald, som var en av de stora diskussionsfrågorna vid sommarens stora miljö och utvecklingskonferens i Rio? Om man inser allvaret i dessa problem, måste man faktiskt leva upp till dessa åtaganden i praktiken. Jag blir mycket bekymrad av den typen av kommentarer.
Herr talman! Annika Åhnberg anser att det är ohederligt att bete sig på det föreslagna sättet. Den slutsatsen bygger på ett tidigare ogrundat påstående från Annika Åhnberg, nämligen att den genetiska mångfalden skulle vara allvarligt hotad. Konstruerar man slutsatser i tidigare led vilka är opåvisade och troligen felaktiga, kan man givetvis nå fram till ståndpunkten att detta är ohederligt. Men det finns inga fakta som tyder på att det skulle vara så.

Herr talman! Vi i Ny demokrati tar i motion Bo8 upp den grundläggande frågan om äganderätten och andra rättigheter inom de mark och vattenområden där det bedrivs renskötsel samt jakt och fiske. Vidare berörs frågor om rennäringen i ett marknadsekonomiskt perspektiv samt möjligheterna att utveckla naturturismen -- särskilt jakt och fisketurismen. Frågan om äganderätten till de av propositionen berörda markerna är omtvistad. Mot statens äganderätt står på skilda grunder såväl samernas som enskilda bofastas anspråk på äganderätt till mark och vatten. Vi anser att äganderätten borde utredas vidare. Det är inte heller klarlagt att rennäringen är av urminnes hävd. Mot bakgrund av detta måste det föreslagna tillägget till rennäringslagen, 1 § andra stycket, enligt vilket renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen grundad på urminnes hävd, avvisas. Vi i Ny demokrati anser att renskötseln bör ges möjligheter att utvecklas som näring. Den föreslagna ordningen innebär att rennäringen alltjämt kommer att regleras. Vi anser att rennäringen bör avregleras för att skapa förutsättningar för en fri och marknadsinriktad rennäring. Koncessionsrenskötsel har till viss del karaktären av hobbyägande. Anledningen till det anser vi vara begränsningen till 30 djur. Vi anser att antalet skall höjas till minst 50. Vi anser vidare att staten bör ta initiativ till att skapa förutsättningar för en livskraftig turistnäring med särskild inriktning på jakt och fisketurism. Det kan dels skapa arbetsinkomster åt de bofasta så att de kan bo kvar, dels ge förutsättningar för en etablering av nya småföretag inom serviceområdet. Vi skall vidare inte glömma att det finns möjlighet till naturturism, som kan bli en stor tillgång för Vi stödjer naturligtvis våra reservationer, men för att spara tid i kammaren yrkar jag endast bifall till reservationerna 1 och 11. Magnus Persson kritiserar oss i Ny demokrati för att inte helt ha tagit ställning i förväg. Vi håller med Socialdemokraterna om att reglerna för ersättning för viltskador kan inbjuda till fusk. Men då vi inte har kommit fram till något bättre alternativ än att bygga ut den statliga kontrollorganisationen, säger vi nej. Vi anser att den modellen torde bli dyrare för staten, varför vi stödjer idén i propositionen. Magnus Persson ville i sitt tal framhäva att Socialdemokraterna är ett parti som alldeles särskilt månar om den samiska befolkningen. Men fanns den omtanken tidigare i år då vi i Ny demokrati väckte vår motion om stöd till mobila slakterier för att främja rennäringen? Då sade ni nej. Jag kan bara konstatera att ni svek då ni hade möjlighet att genomföra förbättringar för rennäringen.

Herr talman! Max Montalvo ville nu säga att Ny demokrati ställde upp för samerna. Men vi menar att detta att blanda in de mobila stationerna, som inte finns med i någon motion i det här sammanhanget, är att gå litet långt tillbaka i händelseförloppet. Jag krävde i mitt inlägg litet mindre av hästhandlande från Ny demokratis sida och litet mera av klara ställningstaganden i utskottssammanhang. Man skall inte sitta och lurpassa tills ärendet kommer upp i kammaren. Det är en rent principiell inställning, herr talman, som jag tycker att Ny demokrati bör lyssna till. Max Montalvo är en hygglig pojke, men om Ian Wachtmeister säger nej, så blir det så. Jag beklagar det. Åhnberg, gör att vår reservation...

Herr talman! Jag vill påpeka att det är lätt för Magnus Persson att stå här och hävda hur mån man är om samerna och deras problem när man inte är i majoritet. Men när man hade möjlighet att verkligen driva igenom ett förslag som skulle göra något för samerna svek man dem. Jag tycker att det är dåligt.

Herr talman! Jag begärde ordet främst för att kunna ta tillbaka det yrkande jag ställde tidigare. Jag hade säkert klarat av att samla in 15 namn, men jag kunde inte här i kammaren reda ut de lagtekniska frågorna. Jag vill passa på att kommentera några frågor där mina repliker inte räckte till. Är inte utskottet medvetet om, Bertil Danielsson, att det redan finns bland samerna mindre företag för turism där upplåtelserätt av jakt och fiske ingår som viktiga delar? Bertil Danielsson pratar som om det endast handlar om störning av renskötsel eller som om det gällde konkurrens mellan den bofasta befolkningens och samernas jaktmöjligheter. Jag håller verkligen med John Andersson om att renskötseln har förändrats till sin karaktär. Den har väl förändrats ungefär lika mycket som samhället i övrigt. Det finns numera vägar som går kors och tvärs med omfattande bilism, vilket inte fanns när John Andersson och jag var små och bodde i Dorotea. Vidare har skogsavverkningarna helt förändrat landskapet. Det innebär att det många gånger är svårt att få renarna att flytta på sig, eftersom markerna på många ställen ser ut som på kalfjället. Det här gäller också stora vattenmagasin osv. Ju längre debatten har pågått, desto mer klarspråk har det blivit. De senaste talarna har också tagit upp frågorna om rätt till land och vatten. Det är inte meningen att alternativet skall vara att den del av propositionen som behandlas i bostadsutskottets betänkande skall vidare för ytterligare beredning av Sametinget. Det här handlar inte om att finna ett alternativ så att man så fort som möjligt kan komma till rätta med ''reneländet'', som en av regeringens företrädare har sagt i klarspråk utanför kammaren. Alternativet är faktiskt att vi riskerar stora och långa rättegångar som kommer att öka motsättningarna mellan samerna och den bofasta befolkningen. Jag skulle önska att vi kunde dra lärdom av historien och följa vad som är vanligt här i Sverige, att man försöker komma överens genom förhandlingar i godo, och inte, som nu sker, köra över samerna på ett sätt som innebär att det förmodligen kommer att startas nya rättegångar. Jag kan bara beklaga det.
Herr talman! Berith Eriksson tycks inte ha uppfattat att jag sade att det på många håll finns exempel på att man upplåter jaktmark och säljer jaktkort och har ett mycket fint samarbete mellan samer och jägare i dessa områden. Samtidigt finns det exempel på att det inte fungerar riktigt lika bra. Därför finns motiv att inta den ståndpunkt som nu förordas av utskottet. Herr talman! Slutligen vill jag konstatera att flera av ledamöterna här har pläderat utomordentligt starkt för att samernas ställning skall stärkas ytterligare och sagt att regeringens förslag är otillräckliga och att man måste gå längre och snabbare fram. Samtidigt säger man att man misstror samerna när det gäller att hjälpa till med rovdjursinventeringen. Det är beklagligt och tyder på tvetalan. Man kan inte hävda att samernas intressen inte tillgodoses i rimlig omfattning samtidigt som man underkänner deras medverkan när det gäller rovdjursinventeringen.

Herr talman!

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga något mera i denna debatt. Men eftersom jag mer eller mindre blev inbjuden, får jag väl ta chansen. Visst har mycket förändrats. Om man hade tid på sig skulle man kunna hålla ett mycket långt anförande om det som har förändrats inom rennäringen men även i de marker där rennäringen bedrivs. Det är helt klart att det får verkningar både på rennäringen och annat. Man försöker nonchalera problemet med renantalet. Det är inte bara en fråga som berör den bofasta befolkningen, som irriteras och har stora problem. Det borde också vara en angelägenhet för samerna. Vad jag kan begripa kommer detta inte att hålla i längden. Betet tar slut. Vi kommer att få se att renar i stora mängder svälter ihjäl. Det är ett faktum. När man observerar upp emot 50 000 renar i området mellan odlingsgränsen och lappmarksgränsen i Västerbotten på en tid då det inte får finnas renar där, då är det någonting galet. Varje försök att vifta bort detta som ovidkommande faller på sin egen orimlighet. Under de timmar vi har diskuterat samerna och deras kultur har jag tänkt på att det visserligen är en fråga för minoritetsbefolkningen. Men av diskussionen får man intrycket att samerna bor i ett land där inga andra finns, ett land som på något sätt verkar oidentifierat. Jag kan förstå att ni som bor söder om renskötselområdet visar stor generositet. Ni vill stå till tjänst med allting och lovar vad som helst. Men gör en studieresa till dessa trakter! Sätt er ned och diskutera med folket som bor där! Då kommer ni att få en helt annan inblick i vilka problem och frågeställningar som dessa människor dagligen får brottas med. Jag tycker att det är synd att man diskuterar denna fråga som om den hängde fritt i luften. Om det funnes ett eget land skulle de få det. Men tänk på att det bor 900 000 andra människor i detta område. Vad ni har diskuterat i dag är inte 17 000 människor utan 2 000 människor.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi i vår motion tog upp nödvändigheten av att betesinventeringar kommer till stånd. Den enda betesinventering som är gjord under senare tid omfattade 13 samebyar och visade att antalet renar var för högt i 3 av byarna. I en by låg antalet i paritet med betestillgången. I 9 byar var renantalet lägre än vad tillgången på bete medgav. Om man skall tro vad John Andersson säger skulle situationen vara en helt annan. Det finns 53 samebyar, och betesinventeringen skulle ha gjorts bara i de byar där renantalet inte är för högt. Men visst är det nödvändigt att tillföra pengar för att man skall kunna göra en riktig betesinventering. Sedan kan man diskutera kring de datum som satts ut. Exempelvis skall renarna från den 1 maj vara ovanför odlingsgränsen. Renbetesområdena för de olika samebyarna ligger på ett sätt som innebär att om det är en dålig vår, hinner inte den sameby som har sitt vinterbete där en annan sameby skall ha sitt sommarbete få undan sina renar. Tiderna har förändrats också för ortsbefolkningen. Det finns inte längre jordbruk i dessa trakter, åtminstone inte i John Anderssons och mina hemtrakter. Det gör också att det inte finns samma behov av att renarna skall vara ovanför odlingsgränsen den 1 maj.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag tycker att Bertil Danielssons absurda påstående måste bemötas. Det faktum att man har myndigheter som har det långsiktiga ansvaret för faunavården och som också har resurser för att utöva detta ansvar betyder inte att man frånhänder dem som utövar rennäringen ansvaret för sin näring. Det ser faktiskt ut på motsvarande sätt på många håll i vårt samhälle. Det finns ansvariga individer men också myndigheter som har i uppgift att verka på vissa områden. Men Bertil Danielsson kanske representerar den mer extrema varianten av högeranarkism, sådan som den kommer till uttryck i Frihetsfronten t.ex. Där kan man se en strävan efter en mycket långt gående neddragning av myndigheter. Utskottets betänkande bygger också på att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret att i stort lägga fast rovdjursstammarnas storlek. Skillnaden är att utskottet inte föreslår att Naturvårdsverket skall få några resurser till sitt förfogande för att göra dessa bedömningar. Det kommer att bädda för att man även i framtiden får problem och motsättningar kring hela systemet med ersättning för rovdjursrivna renar.
Herr talman! Annika Åhnberg påstår att jag gör absurda påståenden och att jag möjligen är en extrem högeranarkist. När den här debatten är avslutad och besluten fattade, skall jag i lugn och ro begrunda dessa påståenden.

Herr talman! Det finns ett par mycket märkliga reservationer till det utskottsbetänkande vi i dag behandlar, som gäller JO:s redovisning av sin ämbetsberättelse. I den första reservationen kräver Ny demokrati särskilda medel för granskning av ett speciellt ämbetsverk. Nu må vi tycka vad vi vill om Invandrarverket och dess skötsel, men det har faktiskt inte med dagens ärende att göra. JO är en extraordinär rättslig resurs som har olika uppgifter. Ombudsmännen skall ta emot klagomål från allmänheten och pröva dem. De kan ta egna initiativ och göra granskningar av ämbetsverk och domstolar. När man kommer på sådant som man inte tycker har gått rätt till kan JO vidta olika sanktionsåtgärder, i grövre fall kan det bli åtal. Detta är ombudsmännens uppgift. Riksdagen föreskriver inte vad ombudsmännen skall göra i enskilda fall. Riksdagen dirigerar inte ombudsmännens arbete. Det finns en lag och en instruktion som anger villkoren för ombudsmännen, och denna har de naturligtvis att följa. Men därutöver kan inte riksdagen gå in och peka up särskilda områden som ombudsmännen skall ägna sig åt. Det är ombudsmännens uppgift att utvälja granskningsobjekt. Det är ombudsmännen själva som bestämmer hur omfattande och djupgående denna granskning skall vara. Reservation 1 är alltså, med hänsyn till de regler som gäller för ombudsmännens verksamhet, en omöjlig reservation. Jag hoppas verkligen att riksdagen icke ansluter sig till den. Det skulle innebära att vi tvingas göra om lagstiftningen som gäller JO-ämbetet i helhet. Vad gäller reservation 2 klagas det över att rekryteringen till JO-ämbetet är sned. Det kan man tycka. Harriet Colliander vet, efter att ha varit med vid en rekrytering, att utskottets arbete med att ta fram kandidater är mycket omsorgsfullt. I konstitutionsutskottet gör man vad man kan för att försöka se till att rekryteringen av ombudsmän blir mångsidig både i vad gäller yrkesbakgrund och i vad gäller kön. Vi har lyckats. Vi har jämställdhet på JO-ämbetet, nämligen två kvinnliga och två manliga ombudsmän. Det är inget dåligt framsteg. Det är alldeles givet att kretsen ur vilken ombudsmän kan rekryteras inte är hur vid som helst. Det måste ju vara personer med en gedigen juridisk utbildning och med framför allt en gedigen erfarenhet från rättsliga områden.

Det gör dem särskilt meriterade för att komma i fråga vid rekrytering. Vi i konstitutionsutskottet har även försökt att få ombudsmän med annan bakgrund. Helt nyligen rekryterades en person från ett universitets juridiska fakultet. Vi var tillfredsställda med honom. Han valde dock att avgå, vilket gjorde att vi i år fick se oss om efter en ny JO. Harriet Colliander vet lika väl som jag att vi i konstitutionsutskottet har varit helt öppna för att rekrytera bland jurister med fri yrkesutövning som bakgrund. Harriet Colliander vet också vilka svårigheter som finns.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

Herr talman! Jag hänvisar till det som jag sade i mitt inledningsanförande. Harriet Colliander vill introducera en helt ny ordning i vad gäller JO:s arbete. JO väljer själv sina undersökningsobjekt och får naturligtvis använda de resurer som riksdagen har stället JO till förfogande. Om JO totalt sett vill ha högre anslag för sin verksamhet få JO äska om det i sin anslagsframställning, som behandlas här i riksdagen. Hur illa Harriet Colliander och Ny demokrati än tycker om Invandrarverket -- och det är er sak -- kan vi från riksdagens sida inte specialdestinera medel till JO för att granska ett visst objekt. Hur skulle det se ut? Vi har alla våra preferenser. JO:s budget skulle styckas sönder, och JO skulle få väldigt trånga ramar, alltefter hur majoriteten i riksdagen från fall till fall beslutade. På det sättet skulle JO göras väldigt ineffektivt. JO har full frihet att granska Invandrarverket. Det går att satsa mycket på en sådan granskning, om man vill. Man har också redan varit inne på frågan. Det är emellertid JO:s uppgift att bestämma sina granskningsobjekt, inte riksdagens. Jag upprepar och understryker: Med den lagstiftning som vi har är reservation 1 en omöjlig reservation. När det gäller rekryteringen tänker jag inte upprepa det som jag sade i mitt tidigare anförande. Jag kan emellertid inte förstå vad tillsättandet av en utredning i den frågan skulle tillföra ämnet. Det är KU:s uppgift att plocka fram kandidater, när plats blir ledig, och slutligen rekommendera riksdagen en av dessa kandidater. På vad sätt skulle en utredning, som Harriet Colliander vill ha, ändra på detta förhållande? Skall rekryteringen under det förberedande stadiet flyttas över från KU till en sådan här utredning? I så fall måste det ju bli en stående utredning. Herr talman! Jag anser att även reservation 2 i sig är en omöjlig reservation.

Herr talman! Det är möjligt att svenska folket skulle tycka att det såg bra ut. Men vi kan inte här i riksdagen fatta impulsiva beslut bara efter vad vi tycker är roligt eller vad svenska folket möjligen tycker är bra. Vi måste följa de lagar och bestämmelser som riksdagen själv har stiftat.

Om Harriet Colliander och andra vill ändra på det, går det bra att väcka en motion under allmänna motionstiden och föreslå ändrade förutsättningar för JO:s verksamhet. Det finns också andra sätt. Om Ny demokrati särskilt vill komma åt Invandrarverket kan man kräva att det tillsätts en granskningskommission eller liknande. Man kan tycka att det är bra att JO granskar Invandrarverket -- det tycker jag också -- men det är JO:s egen uppgift att bestämma sina granskningsobjekt. Det har jag gjort klart nu för tredje gången, och det blir mitt sista inlägg.

Herr talman! Det är bra att satellit-TV får en särskild lag. Jag tycker, till skillnad från Harriet Colliander, att det är positivt att Sverige gör ett försök att bibehålla förbudet mot reklam riktad till barn under tolv år. Restriktivitet när det gäller meningslöst våld och pornografi motiveras i EG-direktivets artikel 22 med att minderåriga skall skyddas. Jag tillhör dem som anser att även andra än barn kan ta skada av en del sådana här sändningar. En diskussion pågår också i vårt samhälle om varifrån vuxna får sina impulser till brottsliga beteenden av olika slag. TV med sin genomslagskraft hemma i vardagsrummen kan troligen härvidlag spela en roll. Vi har därför tyckt att rätten att avbryta särskilt grova sändningar, som innehåller grovt våld och grov pornografi, borde ha kunnat tas in i lagen. Det innebär att man har tekniska möjligheter att göra det när det är fråga om kabelsändningar, men de som har egna paraboler kan man inte ingripa mot, av tekniska skäl. Det skulle ändå i vissa extrema fall kunna ha en preventiv verkan. Vi anser också att det skulle kunna finnas en sådan möjlighet i lagen när det gäller överträdelser av förbudet mot alkoholreklam. Det är i så fall tillsynsmyndigheten som skall ha den rätten. Vi har i vårt land en TV-kultur som har ett starkt inslag av USA-producerade program. Vi kan för vår del i Vänsterpartiet godta kravet på att minst hälften av programmen skall vara europeiska produktioner, som nyheter, sportnyheter, tävlingar och reklam m.m. Det här kravet kan dock medföra att vår TV-kultur blir ännu mer präglad av USA och Europa och att andra delar av världen stängs ute. Därför har vi velat ge regeringen till känna och markera att TV-produktion utanför den rika delen av världen också bör finnas med i våra TV-tablåer då och då. En starkt överdriven Europa och USA dominans i TV bör enligt vår mening motverkas. Inom ramen för regeln att 10 % av sändningarna skall komma från oberoende producenter bör också rymmas möjligheten att i vårt land låta inhemska oberoende producenter få möjlighet att sända sina program. Jag kan också, herr talman, instämma i det särskilda yttrandet från de socialdemokratiska KU ledamöterna om att förbud mot åsiktsreklam borde ha funnits med i propositionen. Till denna fråga har vi möjligheter att återkomma senare. Jag vill därmed yrka bifall till min meningsyttring vad avser mom. 2.

Herr talman! Som torde ha framgått av debatten finns det vissa meningsskiljaktigheter när det gäller denna lag. Meningsskiljaktigheterna gäller framför allt överensstämmelsen med EG-direktivet, det s.k. TV-direktivet i detta sammanhang. Det är alltså direktiv som anser själva samordningen av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sändningsverksamheten för TV. Det finns tre reservationer från Ny demokrati. Jag vill bara konstatera att man naturligtvis kan ha olika meningar om teknikaliteterna i dessa sammanhang. Ny demokrati säger att man vill gå längre och vill därmed också göra gällande att propositionen inte skulle leva upp till TV direktivet, som vi har förpliktigat oss att följa. Emellertid kan man konstatera att förbudet mot reklam riktad till barn är en specifik svensk historia. Man kan naturligtvis diskutera dess hållbarhet när det konfronteras med EG-rätten. Men Lagrådet har för sitt vidkommande trots allt funnit att det bör hålla. Detsamma gäller genmälesrätten, som också får anses var tillgodosedd genom vad som sägs om beriktigande. Här har det alltså för utskottet varit fråga om att beakta å ena sidan Lagrådet och å andra sidan vissa motionärer och deras uppfattning. Reservanterna får ursäkta, men utskottsmajoriteten har i det här fallet inte kunnat göra någonting annat än att följa Lagrådets rekommendation. Vi får se i framtiden vad som kan hända -- det står Radiolagsutredningen fritt att ta upp de här frågorna om det skulle anses vara önskvärt. När det gäller sändningstiden finns det en meningsyttring från Bengt Hurtig, som accepterar att mer än hälften av programmen utgörs av europeiska produktioner. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att göra några ytterligare regleringar eller att försöka tala om varifrån produktionerna bör komma. Det får programföretagen själva fritt avgöra; det är ingenting som skall behöva sättas in i någon lagstiftning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer, meningsyttringen och de motioner som har behandlats samt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nej, Harriet Colliander, jag tror att vi i denna kammare, i varje fall flertalet av oss, kan vara överens om att det finns all anledning att stärka den enskilde medborgarens rättssäkerhet så långt det över huvud taget är möjligt, inte minst i förhållande till medier av skilda slag. Vi kan emellertid i det här sammanhanget också konstatera att Lagrådet, som jag sade, har trott sig kunna säga att genmälesrätten är tillgodosedd genom det som sägs om beriktigande. Regeringen påpekar också att detta är frågor som Radiolagsutredningen senare kan ta upp. Vi får väl nöja oss med detta så länge, men jag kan försäkra Harriet Colliander att jag skall vara en av de första som ställer upp och stödjer en utvidgning av yttrandefriheten om det skulle bli nödvändigt, även en ändring av yttrandefrihetsgrundlagen.

Herr talman! Skillnaden är i och för sig att det gäller att få fram en lagstiftning som har anknytning till direktivet. Som Harriet Colliander väl är medveten om är yttrandefrihetsgrundlagen litet svårare att ändra. Man får helt enkelt ge sig till tåls och fråga sig om man över huvud taget kommer att behöva gå längre. Det är riktigt att Lagrådet var tveksamt, men trots allt ansåg Lagrådet att genmälesrätten kunde rymmas inom det som sägs om beriktigande. Detta har majoriteten i utskottet följt. Detta har varit utslagsgivande för utskottsmajoriteten, som inte har velat gå längre på det här stadiet än vad man har gjort. Men det kan mycket väl finnas anledning att återkomma. Det får vi väl se framöver.

Herr talman! När vi nu går över till att debattera vissa kommunalekonomiska frågor finns det en betydande risk för att det i stor utsträckning kommer att bli en repris på vårens debatt i samma ämne. Jag skall försöka undvika det, men jag vill sammanfattningsvis hänvisa till vad vi från socialdemokratiskt håll anförde i den debatten. Det har fortfarande all aktualitet. Att frågan nu kommer upp beror på två propositioner som direkt gäller den kommunala ekonomin. Det finns även ytterligare fem propositioner som mer eller mindre gäller kommunal verksamhet och kommunal ekonomi. Det har naturligtvis inte varit en enkel uppgift att skaffa sig en överblick över dessa sju propositioner och de därtill anslutna motionerna. Det sägs i finansutskottets betänkande nr 2 att regeringen har redovisat hur återstående frågor från vårens riksdagsbeslut angående ett nytt statligt utjämningsbidrag till kommunerna och ett nytt utbetalningssystem för kommunal skatt skall hanteras. Det låter bra. Man säger att beskeden är givna. Nu vet vi vad som skall gälla, nu har vi regelsystemet klarlagt och nu kan vi som är intresserade av och aktiva i kommunal verksamhet veta på vad vi skall grunda den fortsatta verksamheten. Är det verkligen så? Nej, tyvärr inte. Man reglerar för år 1993. Regleringen för år 1994 och eventuellt också framöver, som en följd av vårens beslut om ett nytt statsbidragssystem, är inte klar. Det är ytterst beklagligt att man inte kan ge kommunsektorn spelregler på lång sikt och det underlag som behövs för att man på ett riktigt sätt skall kunna planera och genomföra den nödvändiga verksamheten. En fråga som mycket ofta återkommer i debatterna i kammaren och framför allt i utskottsberedningen av ärendet är vilken effekt omläggningen av statsbidragssystemet får på den kommunala verksamheten.

Detta är korrekt i och för sig. Jag säger ''i och för sig'', eftersom det finns en glidning här. I våras hade man en annan och viktigare ståndpunkt. Då fortsatte den citerade meningen på följande sätt: ''vilket dock vare sig 1993 eller framåt påverkar kommunernas verksamhet''. Jag vill lyfta fram det här. Genom att man inte citerar korrekt ger man uttryck för en positionsförändring i uppfattningen. Vi är nu i och för sig -- genom utskottsmajoritetens skrivning -- överens med oppositionen om att vårens beslut ger effekt på driftresultatet. Det är ett erkännande i sig. Det är bara beklagligt att det kommer i det här sammanhanget. Det finns tyvärr andra ting som är mindre bra utformade. På s. 11 i FiU2, det betänkande som vi så småningom skall fatta beslut om, skriver man: ''Kommunförbundet har i sin skrivelse anfört att den föreslagna metoden för ekonomisk reglering mellan stat och kommun är acceptabel under den övergångsperiod som nu är aktuell.'' Den person som läser detta konstaterar att Kommunförbundet tycker att det är acceptabelt, och i så fall finns det ingenting att säga om det. Ordet ''acceptabelt'' kan man emellertid inte återfinna i Kommunförbundets skrivelse. Kommunförbundets formulering är i stället: Utifrån den utgångspunkten är förbundets slutsats att en avgift per innevånare är det minst olämpliga sättet att neutralisera de regelförändringar som påverkar skatteunderlaget. Det är litet skillnad på ''acceptabel'' och ''minst olämpliga''. ''Minst olämpliga'' betyder helt enkelt att det är just minst olämpligt. Detta har vi påpekat i vår motion, som vi följer upp med en reservation. Den fråga vi socialdemokrater har anledning att ställa är om man från borgerlig sida egentligen är nöjd med den utveckling som man nu kan se i kommunsektorn. Vi har fått uppgifter om att om man samlar kommunsektorn kan man konstatera att det mellan behoven 1992 och 1993 finns en ökning på drygt 2 %. De kommunala budgetarna, som fastställs i november eller december, visar att verksamhetsvolymen kommer att krympa med 2-- 3 %. Den finansierade volymen är ännu lägre. Nedgången från 1992 till 1993 är 6--7 %. Det finns ett ganska stort gap mellan det behov som uppkommer på grund av befolkningsförändringar och förändrade behov i övrigt och den verksamhet som faktiskt kommer till utövande. Det finns anledning att ställa frågor till dem som medverkat till neddragning av statsbidragssystemet till ett statsbidragsbelopp som skall ligga fast, till skattestopp och till en indragning i kronor per innevånare som i sig är orättvis. Hur ser ni egentligen på den kommunala verksamheten? Om man blickar framåt finns det skäl att fråga vad ni borgerliga egentligen vill med den kommunala verksamheten. Hur kommer ni att vilja utforma reglerna för 1994? Jag tror att många som i vår ute i kommunerna skall börja arbeta med långtidsbudgeten skulle vilja veta det. Det vore intressant att få klarlagt vad ni egentligen vill med den kommunala verksamheten. Hur vill ni forma reglerna för år 1994 och framåt? Hur vill ni lösa problemet med gapet som uppstår mellan behovsnivån, den faktiska verksamhetsnivån och den finansierade volymen? En annan fråga som säkert många kommunalpolitiker ställer sig är: Delar ni den uppfattning som en talesman för regeringen har framfört, nämligen att skattestoppet skall förlängas till att gälla också för 1994 och 1995? Är det en uppfattning som ni ställer er bakom? Det vore bra om vi kunde få ett besked i åtminstone några av dessa för den kommunala verksamheten mycket centrala frågorna. Jag skall med stort nöje följa den fortsatta debatten och avvakta svaren. Jag vill, herr talman, avsluta med att yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Per Olof Håkansson har gått igenom innebörden i förslaget från utskottet, och jag skall inte fördjupa mig i de tekniska detaljerna. Jag konstaterar ändå att förslaget innebär ytterligare en konfiskering av kommunala pengar. Hur många miljarder det handlar om klarar jag inte av att beräkna, och jag undrar om det egentligen är någon som klarar av det. Jag tror att det var en centerpartistisk ledamot i utskottet som ville göra jämförelsen med att ge veckopeng till sitt barn. Han sade: Om jag går över från att betala veckopengen i förskott till att betala den i efterskott, märker inte barnet någon förändring, eftersom veckopengen ändå kommer varje lördag. Jag grunnade en del på vad han menade. Jag förstår det ändå så att han faktiskt måste hoppa över en lördag om han skall införa det nya systemet. Därmed är det kanske också en bra jämförelse med det förslag som ligger på riksdagens bord. Det innebär så att säga att staten hoppar över en veckopeng till kommunerna. Svenska kommunaltjänstemannaförbundet har gjort en enkätundersökning i 20 kommuner, och på basis av denna har man räknat ut att 31 000 1993. Det är ett resultat av både det tidigare beslutet att dra in 7,5 miljarder nästa år och det förslag som vi nu behandlar. Man har också utifrån enkäten räknat ut att de besparingar som kommunerna gör nästa år till 40 % drabbar barnomsorg och skola och till 10 % äldreomsorgen. Vad händer nu konkret i kommunerna som ett resultat av dessa besparingar? Till att börja med blir ett antal människor arbetslösa. De daghemsanställda, vårdbiträden, osv. som på detta sätt blir arbetslösa kommer inte, i alla fall inte i någon större utsträckning, att få andra jobb. Industrin kommer definitivt inte att ta hand om många. Resultatet blir i stället att kommunal lön och statliga skatteinkomster byts ut mot pengar från AMS, A-kassan eller socialbyrån. För hela den offentliga sektorn handlar det om en mycket liten besparing, på sikt knappast någon besparing alls. Det är rena förlustaffären, eftersom arbetslöshetens sociala kostnader är så stora. Man kan också säga som Socialdemokraterna gör i sin motion, att det handlar om en finansiell rundgång, som leder till stora välfärdsförluster. Jag skulle vilja fråga någon av de borgerliga ledamöterna, t.ex. Lennart Hedquist, vad som egentligen är målet med regeringens budgetpolitik. Förr i världen brukade man ju tala om hela den offentliga sektorns finansiella sparande. Jag trodde att målet var att man över konjunkturcykeln skulle ha en balansering av detta finansiella sparande. Men det verkar som att man har släppt detta. Nu talar man ensidigt om den statliga budgeten, och det är kanske därför man kan driva den linje som man nu driver och konfiskera kommunernas pengar. Vad är det alltså som gäller -- är det hela den offentliga sektorns finansiella sparande som är det intressanta, eller är det enbart det statliga budgetunderskottet? Jag måste också ställa en fråga till Per Olof 7,5 miljarderna. Jag tror att det har uppstått ett litet missförstånd i frågan. Jag hörde i radion Ingvar Carlsson säga att det var för sent att riva upp beslutet om indragning i och med att det kommunala budgetarbetet hade kommit så långt. Därmed trodde jag att ni hade givit upp denna fråga. Men i betänkandet om krispaketen som skall debatteras i morgon, dvs. finansutskottets betänkande nr 1, skriver ni, att om sreservationerna i det betänkande som vi behandlar i dag vinner riksdagens gillande, är yrkandet om att riva upp beslutet om att ta ifrån kommuner och landsting 7,5 miljarder tillgodosett. Det ni skriver i reservation nr 1 till dagens betänkande är att ni vill ha ett nytt förslag till statsbidrag. Min fråga är då: Betyder er begäran om ett nytt förslag till statsbidrag samma sak som att ni begär av regeringen att man skall riva upp beslutet om de 7,5 miljarderna, så att kommuner och landsting alltså får behålla dessa pengar? Det skulle vara bra med ett klarläggande i denna fråga. Till sist vill jag också ställa ett par frågor till någon av de borgerliga representanterna -- Lennart Hedquist får gärna svara på även den frågan. Min fråga handlar om det kommunala skattestoppet. Det var en intressant upplevelse att träffa på Joakim Ollén, som ju har blivit ett slags banerförare för den nyliberala ideologin i kommunalpolitiken. Om det hade varit en socialdemokrat som uppträtt, hade man nog kallat honom en kravmaskin. Jag tolkade det han sade som att han var klart missnöjd med det förslag som vi behandlar här i dag. Med tanke på besluten om konfiskation av pengar och speciellt med tanke på skattestoppet skulle jag vilja fråga Lennart Hedquist: Litar ni inte på era egna kommunpolitiker? Litar ni inte på Kommunförbundets nya ledning? Varför kan de inte få ha sin självbestämmanderätt? Med detta vill jag yrka bifall till min egen meningsyttring till detta betänkande.
Herr talman! Jag tror att Johan Lönnroth har förståelse för att man som oppositionsparti ibland måste välja en bekväm väg. Den bekväma väg som vi har valt består i att vi i en motion i koppling till proposition nr 36 har ett yrkande som säger att vi hänvisar vi till de motioner vi väckte i våras. I de motioner vi väckte i våras beskrev vi hur vi tyckte att ett statsbidragssystem skulle se ut. Det innebar bl.a. att nivån skulle ligga 7,5 miljarder högre och att det inte skulle bli fråga om någon engångsindragning. Jag är i och för sig glad över att jag har fått den här frågan, eftersom jag nu kan lugna Johan Lönnroth med att vår ståndpunkt är oförändrad. Vi står kvar vid att det skall ske en ändring i statsbidragssystemet och att det skall grundas på en nivå som ligger 7,5 miljarder högre. Vi tycker i dag precis samma sak som vi tyckte i våras.
Herr talman! Det innebär alltså, att om den socialdemokratiska reservationen nr 1 skulle antas av riksdagen, kan man vara säker på att regeringen är skyldig att lägga fram ett förslag i så god tid att det hinner få en konkret effekt redan nästa år, dvs. miljarderna. Om det finns den minsta oklarhet på denna punkt är det ju bättre att rösta för min meningsyttring, där det klart och tydligt framgår att ett ja till meningsyttringen betyder att kommuner och landsting får tillbaka de 7,5 miljarderna.

Herr talman! Får jag först kommentera det senaste meningsutbytet angående dessa 7,5 miljarder. Jag tycker att det är riktigt som Johan Lönnroth säger att man inte blir på det klara med den socialdemokratiska ståndpunkten. I våras var Socialdemokraterna förvisso motståndare till den indragning på 7,5 miljarder som riksdagen beslöt. Den indragningen var redan då samhällsekonomiskt motiverad, och det gäller ju i ännu högre grad nu. Krisuppgörelsen måste tolkas så, att socialdemokraterna nu accepterade att den indragningen gjordes. I varje fall var det uppenbart att om den indragningen inte gjordes, så måste man presentera ett förslag om en annan besparing på 7,5 miljarder. Något sådant förslag har ju Socialdemokraterna inte lagt fram. Socialdemokraterna hänvisar i sin reservation beträffande krispaketen till reservationen när det gäller den kommunala ekonomin. De säger att om deras reservationer i detta betänkande vinner riksdagens bifall så har man tillmötesgått Det är emellertid så att det betänkande som vi nu diskuterar inte innehåller något förslag om att tillföra påsen ytterligare 7,5 miljarder. Det innehåller heller inte något förslag om en regeländring som skulle kunna få effekt för år 1993. Jag tolkar Socialdemokraternas agerande så, att dessa de facto accepterar den samhällsekonomiskt nödvändiga indragningen av 7,5 miljarder, samtidigt som de i argumentationen ute i landet fortfarande vill framställa sig som motståndare till indragningen. Herr talman! Detta var mer en parentes, och jag övergår nu till att kommentera utskottets betänkande. Jag konstaterar då att det onekligen är en rejäl förändring och avreglering av kommunernas arbetsförhållanden som skett under det gångna året. I och med de beslut som riksdagen kommer att fatta senare i dag sker den slutliga utformningen av de lagar som styr dessa förändringar. För det första ersätts de specialdestinerade statsbidragen och det tidigare skatteutjämningssystemet med det nya, generella statsbidragssystem med inkomstutjämning som vi fattade principbeslut om i juni. Det nya systemet ger kommunerna frihet att utforma verksamheten efter bl.a. de lokala förutsättningarna, en frihet som varit ett starkt kommunalt önskemål och som skall kunna ge icke oväsentliga bidrag till ökad kostnadseffektivitet inom den kommunala sektorn; den statliga styrningen till ibland lokalt kostnadsoriktiga lösningar upphör. För det andra kommer utbetalningen av kommunalskatt nu att ske utan den tidigare tvååriga eftersläpningen. Omläggningen förbättrar möjligheterna till en sund kommunalekonomisk framförhållning. Inkomsterna -- inbetalningarna -- kommer det år intäkterna uppstår. De nya systemen kommer, när de väl är infasade, att kraftfullt ge ökad frihet och bättre överblick för kommunerna. Men det är samtidigt uppenbart att det uppstår övergångsproblem. Bl.a. därför tog vi redan i junibeslutet ställning till övergångsregler. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt hur lätt Socialdemokraterna nu försöker göra det för sig i dessa frågor. Å ena sidan har de bejakat förändringarna rent principiellt. Å andra sidan har de yrkat avslag på förslagen i propositionerna under förebärande av att dessa är tekniskt ofullkomliga. Detta gör de utan att själva föreslå något alternativ -- det säger de sig vilja överlåta åt regeringen. Rent teoretiskt skulle vi kunna tänka oss att de socialdemokratiska avslagsyrkandena i dag vunne riksdagens bifall. Vilket kaos skulle då inte åstadkommas i kommunerna, som nu redan har anpassat sig till de nya system som vi tog ställning till i juni! Per Olof Håkansson sade att kommunerna nu väntar på besked. Beskeden kom ju i och med att finansministern i månadsskiftet september-oktober gick ut med pressinformation om denna proposition. Socialdemokraterna vill inte ens nu, den 15 december, ge sina besked om vad som skulle kunna gälla för 1993. En annan del av utskottets betänkande behandlar hur man neutraliserar effekterna för kommunsektorn av de statliga åtgärderna i de s.k. krispaketen. Här är det, som Per Olof Håkansson påpekade, fråga om en ettårslösning i avvaktan på att man får fram en metod som gör det möjligt att tillgodose önskemålet om ett system som innebär en nettoström från staten till kommunerna. I framtiden bör alltså gälla att kommunerna inte av sitt skatteunderlag skall betala till staten. Det bör i stället vara så att det är det kommunala skatteunderlaget som sådant som omdefinieras. Men för 1993 kommer enligt utskottets förslag avdraget att ske i kronor per invånare, att gå från kommunerna till staten och gälla som neutralisering. Det tillvägagångssättet är rimligt i ett inkomstutjämningssystem, vilket gör att man blir oberoende av den egna skattekraften, det statliga utjämningsbidraget och den kommunalskatt man har. Man kan möjligen säga att neutraliseringen av sänkningen av arbetsgivaravgiften hade kunnat ske på ett annat sätt. Å andra sidan är det så att det ursprungliga förslaget, som kom i samband med krispaketet, innebar att kommunerna inte skulle få en sänkning av arbetsgivaravgiften -- sänkningen skulle enbart gälla den privata sektorn. Det framhölls bl.a. på socialdemokratiskt håll att det gjorde att kommunerna inte fick likvärdiga konkurrensförutsättningar t.ex. vid prövning av om entreprenader är förmånligare eller inte. Socialdemokraterna har nu pekat på att systemet med neutralisering av arbetsgivaravgifterna inte skulle vara bra. Men inte heller i det avseendet har man presenterat något alternativ som vi har kunnat ta ställning till. Jag övergår nu till att något kommentera skattestoppet. Skattestoppet infördes ju på förslag av den socialdemokratiska regeringen. Skattestoppet skulle vara tillfälligt.

Övergångsreglerna gäller ju som bekant även för 1994, och det finns starka skäl att förlänga dessa ytterligare ett år. Däremot kan jag instämma i det som Joakim Ollén sade i utskottet, något som Johan Lönnroth nyss kommenterade, nämligen att man kan rikta principiella invändningar mot ett långsiktigt skattestopp. Det är då bättre om staten med andra metoder påverkar den kommunala skattekvoten. Det är emellertid viktigt att understryka att det ur övergripande samhällsekonomisk synpunkt är nödvändigt att staten kan påverka den kommunala skattekvoten, dvs. vilka delar av den kommunala verksamheten som finansieras av skattemedel. Skattemedlen i detta sammanhang är dels de medel som kommunerna uppbär i kommunalskatt, dels de medel som staten uppbär i skatt men skickar vidare till kommunerna i form av utjämningsbidrag. Det är alldeles uppenbart att staten, om kommunerna börjar att höja sina skatter, kan reglera den kommunala skattekvoten genom att på motsvarande sätt korrigera bidragen till den kommunala sektorn. Under övergångstiden 1993 och 1994 är ett kommunalt skattestopp i infasningen av de nya systemen en mycket bra metod. Därmed kommer jag in på den fråga som Johan Lönnroth ställde till mig angående målet över konjunkturcyklarna beträffande den offentliga sektorns finansiering. Han undrade om man inte också där borde se hur den kommunala sektorns sparande utvecklas. Självfallet måste man det. Det stora problemet just nu är ju att det i den brinnande högkonjunkturen under 80-talet inte genererades de överskott i den offentliga sektorn, som borde ha genererats och som nu möjligen hade kunnat ge en bas för en mer keynesiansk ekonomisk politik. Högkonjunkturen under 80-talet kunde inte utnyttjas på ett bra sätt för en ekonomisk tillväxt, eftersom vi gick in i en överhettningsfas och använde resurserna för att bygga ut fel saker och bl.a. lät den offentliga sektorn expandera på ett sätt som var oförlåtligt. I dagens läge måste det faktiskt ske besparingar av samhällsekonomiska och av framtida skäl i såväl den statliga som den kommunala sektorn. De besparingar som beslutades redan i våras och som berör den kommunala sektorn är helt nödvändiga för att vi över huvud taget skall kunna ha möjligheter att gå in i en ny konjunkturcykel, beredda på ett helt annat sätt än vi var i början av 80-talet.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

Herr talman! Vi skall inte låta oss luras av den vänliga och resonerande ton som Lennart Hedquist använder sig av i debatten, utan vi skall lyssna på vad han säger. Han säger att Socialdemokraterna inte ger besked om vad som skulle gälla från 1993. Vidare säger han att han inte blir riktigt klok på vad vi menar med de 7,5 miljarderna. Jag skall försöka vara lika vänlig som Lennart Hedquist och inte låta provocerande, men det är faktiskt en skillnad mellan att bli klok och att inte vilja bli klok. Jag tror att det här handlar mer om viljan än om förmågan. Om man läser vår motion, framgår det hela ganska klart.

Tvåstegslösningens första steg bör innehålla en genomgång av formerna för ett nytt statsbidragssystem, och sedan går man vidare till steg två, som bör gälla i fortsättningen. Är detta så svårt att begripa? Nej, det är det inte. Men man behöver odla en myt för att klara sig i diskussionen, så att det inte framgår vem som står för indragningen av de 7,5 miljarderna. Vi är fullt klara på den här punkten. Det finns i detta fall glidningar i Lennart Hedquists resonemang och i betänkandet, och de kommer tyvärr tillbaka under andra punkter i hans resonemang. Det påstås att skattestoppet infördes av den socialdemokratiska regeringen. Ja, möjligen om man menar att det var en frivillig överenskommelse som den dåvarande regeringen träffade med Kommunförbundet. Men riksdagens beslut i våras ersatte det frivilliga skattestoppet mot ett lagfäst. Jag noterade att Lennart Hedquist ställde sig bakom förslaget om ett fortsatt skattestopp från 1993 och ett skattestopp i någon form för tiden därefter. Hur skall man förklara detta med kommunal självstyrelse, när man sätter ett sådant volymtak? Jag ser inte kopplingen mellan att ha ett skattestopp för att man skall klara infasningen av det nya systemet. Jag tror att bekymret för Lennart Hedquist och hans meddebattörer är att redovisa hur den kommunala verksamheten skall klaras, när behoven ökar samtidigt som kommunerna gör vad de kan för att krympa verksamhetsvolymen och den finansiella volymen. Red ut detta, så får kommunsektorn ett bra besked!
Herr talman! Per Olof Håkansson har tydligen inte så gott minne. Det lagfästa kommunala skattestoppet infördes på förslag av den socialdemokratiska regeringen och antogs av riksdagen. Det kom att gälla för åren 1991 och 1992. Beslutet fattades alltså redan 1990. Därefter har riksdagen fattat beslut om att förlänga detta lagfästa skattestopp med ytterligare ett år. Om Socialdemokraterna verkligen skulle vilja riva upp beslutet om kommunbesparingen, borde man ha tillfört 7,5 miljarder till påsen till kommunerna, dvs. det generella bidraget till kommunerna. Men något sådant yrkande har ju Socialdemokraterna inte framställt. Jag finner detta vara mycket klokt. De samhällsekonomiska möjligheterna att kunna undvara den besparingen föreligger inte. Det tror jag att de socialdemokratiska förhandlarna beträffande krispaketet var väl medvetna om. Samtidigt försöker företrädarna i finansutskottet att ge sken av att man i själva verket fortfarande är emot kommunbesparingen, trots att man inte egentligen har föreslagit att det beslutet skall rivas upp. Det är något ohederligt, tycker jag. Man försöker sätta sig på två stolar samtidigt. I stället bör man acceptera det besked som ni har givit riksdagen genom att inte framställa något yrkande om att tillföra påsen 7,5 miljarder.
Herr talman! Vårens riksdagsbeslut innebar att det frivilligt överenskomna skattestoppet ersattes med ett lagfäst. Sedan har vi yrkat på att det skall införas ett nytt statsbidragssystem, där nivåerna är beskrivna. Vi har valt den tekniska vägen att inte lägga fram ett komplett förslag -- därmed ingår inte de 7,5 miljarderna i förslaget. Som en konsekvens av den beskrivning som vi har lämnat av vårt förslag måste man rimligen utan några bekymmer kunna dra slutsatsen att de 7,5 miljarderna kommer att tas fram när förslaget läggs på bordet.
Herr talman! Jag tycker att det är egendomligt att Per Olof Håkansson fortfarande hävdar att det tidigare skattestoppet var frivilligt. Det var ju ett lagfäst skattestopp, som innan det infördes t.o.m. prövades av lagrådet. Den diskussionen bör vi därför kunna avsluta. Om Socialdemokraterna hade velat häva beslutet om kommunbesparingen, hade det varit riktigt att framställa ett yrkande därom. Men jag tror att anledningen till att man inte har gjort det är att man är medveten om att man då står inför kravet att komma fram med ett förslag till en alternativ besparing på 7,5 miljarder. Det har man inte förmått. Det är därför riktigast att säga att Soialdemokraterna sent omsider har accepterat den samhällsekonomiskt motiverade indragningen från kommunerna.

Herr talman! Jag uppfattade det som Lennart Hedquist sade så att det är hela den offentliga sektorn som räknas. Det skall bli intressant att i morgon få höra om hans borgerliga kolleger delar den uppfattningen. Jag har tolkat det nya förslaget om påsar till kommunerna så att nu skall kommunerna få bestämma själva. Det betyder också att man rimligtvis kan ge ett större utrymme för den kommunala ekonomin på den statliga administrationens bekostnad. Man låter kommunerna ta över beslut från olika statliga verk exempelvis. Detta tycker jag inte speglas i den borgerliga politiken, därför att den kommunala liksom den statliga utvecklingen inför nästa år blir liknande årets, dvs. nolltillväxt och när det gäller sysselsättning minus med samma procentandel. Ni borgerliga föreslår höjning av ett antal statliga skatter som t.ex. momsen på mat. Skattehöjning är ju ett åtstramningsinstrument. Det underliga i fråga om skattestoppet är att ni förbjuder kommunerna att bedriva åtstramningspolitik när ni nu själva förordar en åtstramningspolitik på riksnivå. Jag är verkligen inte någon anghängare av kommunala skattehöjningar, men vissa kommuner är i dag så utsatta att alternativet mer eller mindre är social katastrof. Så är det t.ex. i min hemkommun Göteborg. Jag har en känsla av att de borgerliga politikerna bedriver en viss dubbelpropaganda. Man vill på den kommunala nivån slippa ta ansvar för det som händer. Det är då skönt att kunna skylla på att rikspolitikerna har beslutat om skattestopp. Även i detta avseende kan jag från min egen hemkommun nämna exempel på att detta förekommer.
Herr talman! Skattestoppet har en stor betydelse i år och hade det även förra året genom att det styr kommunerna till att pröva mer kostnadseffektiva metoder för att åstadkomma den service som man skall erbjuda medborgarna. Det kan annars vara lätt för många kommuner att välja den, som det kan förefalla, lätta vägen genom att höja skatten i stället för att åstadkomma den nödvändiga omvandlingen. Johan Lönnroth sade att de reala kostnaderna i kommunerna minskar. Han uttryckte det som om det vore verksamhetsvolymen som minskar. Det är utifrån medborgarens horisont inte samma sak. Om kommunerna finner mer kostnadseffektiva lösningar minskar kommunernas kostnader. Men sett ur medborgarens synpunkt är tjänsteutbudet detsamma och det kan t.o.m. vara bättre. Detta är vad som nu sker inom den kommunala sektorn genom att kommunerna har fått en ökat frihet att lägga upp tjänsteutbudet på ett sätt som är lokalt anpassat efter förutsättningarna. Här ligger en stor potential som kommunerna tar till vara.
Herr talman! Jämförelsen med veckopengen tycker jag var ganska träffande. Lennart Hedquist talar litetgrand till kommunpolitikerna som till barn som skall ha veckopeng -- de skall inte frestas att gå den lätta vägen eller att gå till godisbutiken på lördagen. Om Lennart Hedquist ute i kommunerna träffar kommunpolitiker, vilket han förmodligen gör, och uttrycker sig på samma sätt så tror jag att han möter motstånd. Jag är säker på att alla möjliga vägar att spara prövas för att dra ned kostnaderna och öka effektiviteten i kommunerna i dag. Men sanningen är att det i många kommuner handlar om just en rundgång. Människor går ut i arbetslöshet. Det kostar samhället stora statliga medel i form av socialbidrag bl.a. Man använder inte utbildad personal för sådant de är bra på, utan låter dem gå arbetslösa. Det är en samhällsekonomisk ineffektivitet som bl.a. det statliga skattestoppet bidrar till.
Herr talman! Jag vet att många kommuner upplever situationen som jobbig i dag, men förtroendevalda i kommunerna säger allmänt att dagens situation samtidigt är intressant och utvecklande. Man får fram nya lösningar som man tidigare av olika anledningar inte kom på. Detta ger möjligheter att till sänkta kostnader ändå åstadkomma en bra service gentemot medborgarna. Beträffande veckopengsfrågan har Johan Lönnroth missförstått det hela från början till slut. Om man betalade ut veckopengen i efterskott, och sedan övergick till att betala ut veckopengen i förskott skulle det just vid övergången kunna bli fråga om att betala ut dubbla veckopengar. I den situationen skulle staten kunna hamna i samband med en övergång till det nya systemet för utbetalning av kommunalskatt. Från statens sida har man uttalat att man rent likviditetsmässigt kan annullera den fordran som föreligger. Detta påverkar inte kommunernas likviditet. I detta avseende var resonemanget i utskottet om veckopengen tillämpligt. Men jag tror att vi bör akta oss för att använda analogier med veckopengar alltför ofta när vi talar om så stora tal som det är fråga om i den kommunala ekonomin.

Herr talman! I höstas hände något. Kring den problemfyllda svenska ekonomin skapades för en tid nationell samling för vissa övergripande ekonomiska mål. Tyvärr verkar den eniga bilden ha splittrats på senare tid efter kronans fall. Men nödvändigheten att få balans i vårt lands ekonomi kvarstår. Inflationen måste hållas nere. För detta krävs en stram finanspolitik med ytterligare utgiftsminskningar. Vi måste få bukt med det stora budgetunderskottet för att kunna pressa ned räntorna, få i gång Sverige igen, klara jobben och säkerställa välfärden i kommuner och landsting bl.a. 1993 blir ett besvärligt år, men det gives tyvärr inga genvägar. Jag tror att det är viktigt att ha denna bild som bakgrund när man diskuterar bl.a. kommuner och landsting, därför att de utgör en så viktig del av den svenska ekonomin. De utgör också en viktig del för att få samhällsekonomin i balans. Vi hade i våras, som bl.a. P O Håkansson nämnde, en längre debatt om den kommunala ekonomin i allmänhet, om ett nytt kommunalt utbetalningssystem och om en ny modell för utbetalande av de statliga bidragen -- den s.k. påsen. I dag fattar vi en del uppföljande beslut kring dessa frågor. Med anledning därav kan debatten därför kanske begränsas något. Vi har att ta ställning till ett antal förslag om regleringar mellan kommunsektorn och staten med anledning av de s.k. krisuppgörelserna. Det handlar om att neutralisera effekterna bl.a. av införandet av karensdagar, slopat schablonavdrag och sänkningen av arbetsgivaravgiften. Vi hade också en diskussion om detta i våras. Nu återkommer regeringen med förslag. Per Olof Håkansson har berört detta. Den metod som föreslås är en reduktion av ett visst belopp per invånare. Metoden har sina brister och den slår olika mellan kommunerna, men den är administrativt enkel. Som Kommunförbundet påpekar är metoden minst olämplig. Semantiskt måste det ändå vara att den är acceptabel åtminstone under en övergångsperiod. Att då, som Socialdemokraterna gör i sin reservation, avvisa metoden som ett alternativ går möjligen i opposition, men i regeringsställning låter sig detta självfallet icke göras. Herr talman! Under en längre tid har det varit en intensiv debatt ute i kommunvärlden om effekterna av det ändrade utbetalningssystemet för kommunalskattemedel. Också här i kammaren och i utskottet har vi diskuterat detta långa stunder, t.o.m. timmar. Riksdagen begärde i juni att regeringen skulle återkomma i fråga med en definitiv lösning, vilket man nu gör. Det har inte varit en lätt fråga för utskottet att brottas med. Nu tycker jag i alla fall att vi har hamnat på en rimlig modell, som vi dessutom tycks vara politiskt överens om. Kvittnigssystemet innebär att omläggningen ger ett neutralt utfall i förhållandet mellan statlig och kommunal sektor. Men det leder med nödvändighet till en engångseffekt på kommunernas balansräkningar. Däremot skall det inte ha någon effekt på den kommunala verksamheten. Som utskottet påpekar är det dock av vikt att regeringen, vilket är viktigt att säga, i sina överläggningar med kommunsektorn följer upp vilka effekter som förändringarna får på kommunerna. Herr talman! En annan känslig fråga som också har debatterats här i dag är förlängningen av skattestoppet, som man fattade beslut om i våras. Jag vill gärna säga att jag delar den principiella skepsisen mot att riksdagen går in och naggar den kommunala självstyrelsen i kanten. Men i ett läge då så många förändringar sker ute i kommunerna, när det gäller både statens penningströmmar till kommunerna och de allmänna förutsättningarna för kommunal verksamhet, är det enligt min mening rimligt att skattestoppet förlängs. En ökad kommunal skattekvot, alltså skattehöjningar, löser inte Sveriges eller kommunernas problem. Det förändringsarbete som nu pågår för fullt ute i kommunera får helt enkelt inte avstanna. Jag medger gärna att det hade varit bättre om förändringsarbetet hade satts in med full kraft redan på 80-talet. Då hade problemen i dag inte varit så stora för kommunerna. Herr talman! Vi får aldrig heller glömma att industrin under de senaste åren har förlorat över 200 000 jobb, medan antalet personer som har förlorat sina jobb inom kommunerna faktiskt fortfarande kan räknas i några tusental. Visst blir 1993 och 1994 tuffa, men de ändrade statsbidragsreglerna, parade med större frihet för kommunerna, bör ge hyggliga möjligheter för att man skall kunna hitta mer effektiva vägar och använda skattepengarna på ett bättre sätt. Herr talman! Jag skall därefter övergå till att säga något om diskussionerna om de 7,5 miljarderna i indragning från kommunsektorn. Formellt tas de ju upp i reservationer i krispropositionen, men jag tycker ändå att de hör hemma i denna debatt, och de har dessutom redan tagits upp. Jag anser inte att det innebär att man odlar någon myt, Per Olof Håkansson. Jag tycker faktiskt att Per Olof Håkansson och hans partivänner ägnar sig åt någon form av dubbelspel i detta sammanhang. De vill inte dra in de 7,5 miljarderna, men de har inget seriöst sätt att finansiera de ökade utgifterna. Med Socialdemokraternas politik kommer budgetunderskottet följaktligen att öka ytterligare. Under hösten har de akuta ekonomiska problemen för Sverige blivit fullt synliga. Att minska budgetunderskottet och stärka statens finanser är en huvuduppgift, vilket gör det nödvändigt också för kommunerna att ta sin del av ansvaret. Det talades under de s.k. krispaketnätterna t.o.m., som jag sade, om ''nationell samling'' kring finanspolitikens mål. Och i detta sammanhang har självfallet kommunernas ekonomi med 70 % av den offentliga konsumtionen en stor betydelse. Mot denna bakgrund ställde vi från Folkpartiet redan i våras upp på att man skulle dra in 7,5 miljarder kronor från kommunsektorn, väl medvetna om såväl kommunernas betymmer som statens ökande underskott. Socialdemokraterna, med Per Olof Håkansson i spetsen, ryade däremot och sade nej till indragningen och till hela omläggningen av statsbidragssystemet. Som en följd av krisuppgörelsen menar jag, precis som Lennart Hedquist, att Socialdemokraterna måste anses ha accepterat denna indragning, även om de även i detta fall försöker sitta på två stolar samtidigt. Ett av krisuppgörelsens fundament är ju att minska budgetunderskottet för att härigenom stabilisera den svenska ekonomin och öka tilltron till en fast finanspolitik. Någon budgetförstärkning för att klara de 7,5 miljarderna har nämligen Socialdemokraterna nogsamt ''glömt bort'' att redovisa. De talar i stället om en utredning och om ''rundgång i ekonomin'', ett uttryckssätt som nästan påminner om Gösta Bohman. Herr talman! Nej, Socialdemokraternas politik hänger inte ihop. De både vill och inte vill. Dessutom visar prognoserna att budgetunderskottet fortsätter att öka även efter krispaketen. Vi måste alltså gå vidare med utgiftsminskningar, hur smärtsamt det än må vara. Det närmaste året blir, som jag sade, bekymmersamt, och vi kan inte kompensera oss för kronans fall. Detta är verkligheten -- Sveriges verklighet, regeringens verklighet, och det borde rimligen vara också riksdagens verklighet. Herr talman! Jag har fått min politiska skolning i kommunalpolitiken. Det är erfarenheter som jag har god nytta av i det här huset. Det tycker i alla fall jag. Jag tror att jag vågar säga att jag känner problemen hyggligt ute i kommunvärlden, och jag har stor respekt för det arbete som läggs ned i kommuner och landsting. Även om också mina partivänner understundom kan ha ett och annat att säga mig om riksdagens ''bristfälliga kunskap om kommunerna'', vet jag att det finns en utbredd förståelse inför de nödvändiga beslut som vi måste fatta i det här huset just för att klara jobben, för att klara välfärden, bl.a. i kommuner och landsting. Det gäller att klara det som vi tycker är så viktigt när det gäller social omsorg inom t.ex. Jag tror att nya statsbidragsregler och avregleringar ger bättre förutsättningar för att klara dessa svåra mål. Jag tror också att det är nödvändigt med mer konkurrens, som öppnar möjligheter till en ökad produktivitet. Det ger faktiskt också, Per Olof Håkansson, kommunerna möjlighet att stärka sin kommunala självstyrelse och t.o.m. öka den. Jag yrkar därmed bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 2.

Herr talman! Jag kan först konstatera att Olle Schmidt bekänner sig till dem som inte ser någon skillnad i utformningen av en text där det å ena sidan talas om det minst olämpliga sättet, vilket å andra sidan skall jämföras med ordet acceptabelt. Han menar att det är samma sak. Jag tycker inte det. Men vi skall inte fortsätta att diskutera det. Jag bara konstaterar att Olle Schmidt tycker att det är samma sak och att jag inte tycker det. Jag beklagar att denna felaktiga citatteknik har valts. Sedan resonerade Olle Schmidt som andra borgerliga företrädare, dvs. som om det har något egenvärde i sig att dra ned den kommunala verksamheten. Vi vet ju, och det är Kommunförbundet som har lämnat uppgifterna, vilka styrks av många andra uppgifter, att det finns ett ökande behov i den samlade kommunsektorn. Det handlar om vård, omsorg, skola, kultur, osv. Varför skall man då skära ned? Ge mig en förklaring till att man skall skära ned. Det är detta gap som vi skall diskutera. Hur vill Olle Schmidt lösa detta? Olle Schmidt säger att den indragning som vi, enligt hans sätt att se det, inte har finansierat bara kommer att betyda ett ökat budgetunderskott om den skulle återföras. Men vad kostar de 20 000-- 25 000 personer från kommunsektorn som nu skickas ut i arbetslöshet? Jag tror att vi i stället för att diskutera teknikaliteter och slika ting kanske skulle fundera en vända på vad vi vill åstadkomma inom kommunsektorn. Vad vill Olle Schmidt åstadkomma inom kommunsektorn? Är det i Olle Schmidts föreställningsvärld ett mål i sig att fortlöpande begränsa och skära ned inom kommunsektorn?
Herr talman! Nej, min och Folkpartiet liberalernas övergripande målsättning med den kommunala sektorn är att man skall få ut så mycket som möjligt av skattemedlen och att man skall få en så god omsorg och service som möjligt för medborgarna. Vad som däremot är viktigt, och som jag tycker att Per Olof Håkansson försöker att undvika, är att den kommunala sektorn utgör en sådan viktig och stor del av den samlade ekonomin att man också måste ta hänsyn till den. Under hela 80-talet ökade kommuner och landsting antalet anställda med 10 000 per år. Den statliga förvaltningen var bättre i detta avseende. Men det skedde alltså en ökning med 100 000. Under de senaste två åren har industrin minskat, och vi känner till dessa siffror. Per Olof Håkansson, som kommer från en gammal skånsk industristad, borde också förstå att det inte kan fortsätta på detta sätt i längden. Därför har jag och vi från Folkpartiet gjort denna avgränsning. Det finns en del som har sagt att man skulle kunna ta mer från kommunerna. Men det har vi sagt nej till. Vi tycker att det är nog som det är, och det kan säkert ställa till problem. Men det vore oförsvarligt om riksdagen inte tog på sig ansvaret för att man inte kan fortsätta med den politik som drevs på 80 talet utan måste se till att kommunerna utnyttjar sina resurser på bästa möjliga sätt, bl.a. genom att utsätta kommuntjänstemän och inte minst kommunalpolitiker för ett ökande omvandlingstryck, som det heter, ett tryck för att se till att pengarna används på bästa möjliga sätt. Det är därför som jag är så kritisk till Per Olof Håkanssons sätt att försöka slingra sig undan det faktum att Socialdemokraterna å ena sidan inte vill dra in dessa 7,5 miljarder från kommunerna, men å andra sidan inte finansierar dem. Jag tycker att det är ohederligt, Per Olof Håkansson. När man kommer ut i olika kommuner, märker man också hur förbryllade Per Olof Håkanssons egna partivänner är inför denna strategi. De kommunala nedskärningarna och indragningarna för övrigt, tycker jag att Per Olof Håkansson skulle tala något tyst om, med tanke på att de med full kraft påbörjades under den föregående regeringens tid. När det gäller olika siffror beträffande hur detta år har sett ut och hur nästa år kommer att se ut, tror jag att det är vanskligt att ta dessa siffror till intäkt för att det verkligen skall bli på det sättet. Om man tittar på varselsiffrorna under det senaste året, visar det sig att de inte i samma utsträckning har lett till att människor har blivit utan jobb. Jag tror att detsamma kommer att gälla den statistik och de siffror som både Kommunförbundet och SKTF har redovisat. Jag tycker inte att något av dessa förbund i sin statistik tar hänsyn till att verksamheter överförs exempelvis på entreprenad. Jag tror att det är en viktig del.
Herr talman! Jag vill bara göra två konstateranden med anledning av Olle Schmidts senaste inlägg. Det ena är att jag har använt siffermaterial som Svenska kommunförbundet har levererat. Det andra är att Olle Schmidt betraktar mig som ohederlig.
Herr talman! Också jag skall försöka bidra till att debatten inte överdrivs. Det var inte min mening. Jag sade inte att Per Olof Håkansson personligen är ohederlig. Jag sade att argumentationen är ohederlig. Det är en stor skillnad. Jag tror att det är viktigt att påpeka att Socialdemokraterna sade en sak i våras. Sedan upplevde vi under hösten en av de svåraste ekonomiska kriser som Sverige har haft. Då lyckades vi sätta oss kring ett gemensamt bord och räta ut en hel del frågetecken och samlas kring vissa viktiga mål. I det sammanhanget konstaterar vi att det är viktigt att man får ned budgetunderskottet och för en stram finanspolitik. Då ingår inte denna indragning från kommunernas sida. När vi har kommit ut ur dessa rum är det möjligt att Socialdemokraterna har argumenterat för att indragningen den skulle tas bort. Men den är kvar när papperen skrivs under och när protokollen slutjusteras. När Socialdemokraterna i det läget kommer tillbaka i december och inte har något förslag till finansiering av de 7,5 miljarderna, tycker jag faktiskt, med förlov sagt, herr talman, att det är ett ohederligt politiskt agerande.

Herr talman! Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Våra gemensamma resurser, vår BNP, minskar under 1991 och under 1992 och av allt att döma även under 1993. Detta är unikt för Sverige under efterkrigstiden. Tidigare lågkonjunkturer har som mest inneburit att vår BNP har minskat under ett år. Nu minskar den under tre år i rad. Under hela efterkrigstiden har den offentliga sektorn vuxit. Det gäller även 80-talet, trots de indragningar som Socialdemokraterna har gjort med 34 miljarder kronor under sina senaste nio regeringsår. Finansdepartementet sker det nu en minskning av den kommunala konsumtionen med ungefär 0,2 % under innevarande år. En liknande minskning beräknas uppstå 1993 för att 1994 uppgå till ungefär minus 0,9 %. Det sker alltså en viss minskning under dessa år. En del av denna minskning påverkas också av kommunernas ökade utgifter för arbetsmarknadsåtgärder. Jag erkänner gärna att minskningen av statsbidraget till kommuner och landsting på 7,5 miljarder som det fattades beslut om i våras var ett svårt beslut att fatta. Det var inte något roligt beslut. Min oro gäller framför allt kommunernas och landstingens verksamhet, kanske inte i första hand under 1993 men de kommande två åren. När den nya regeringen tog över regeringsmakten var det ekonomiska läget akut, och besparingar var nödvändiga. Om våra gemensamma resurser inte växer, är det svårt för ett land med världens största offentliga sektor att låta den fortsätta att växa som om ingenting har hänt. Men det är tydligen den tron som oppositionen har levt i, åtminstone fram till nu. Jag måste i denna debatt få ta upp Socialdemokraternas ja eller nej till dessa indragningar. Per Olof Håkansson har tre gånger haft möjlighet att svara på frågan var Socialdemokraterna står i detta sammanhang. Om jag tolkar Per Olof Håkansson rätt, är Socialdemokraterna fortfarande mot denna indragning på 7,5 miljarder och hänvisar till vårens ställningstagande. Men detta ställningstagande byggde ju på den motion som de väckte i våras om även andra besparingar. Socialdemokraterna gick in i krisförhandlingar och lovade att inte lägga fram nya förslag som kostar pengar eller som minskar statens inkomster utan att samtidigt ange hur de skall finansieras. Men om jag tolkar Per Olof Håkansson rätt, lägger han här fram ett förslag. Om man röstar på Socialdemokraternas yrkande blir konsekvensen att vi får ett minus på 7,5 miljarder i statskassan, om det inte anvisas någon finansiering, därför att de finansieringar som gällde i våras kan väl inte gälla fortfarande? Då ville Socialdemokraterna införa räntelån, som byggde på att vi skulle fortsätta med en inflationsekonomi och 5 miljarder kronor i engångsindragning från Stadshypotek. Stadshypotek står och bankar på porten till Bankakuten. Stadshypotek har inga 5 miljarder att betala ut för att finansiera Socialdemokraternas statsbidragssystem. Därför måste frågan till Per Olof Håkansson bli: Var är finansieringen, om den tolkning som Per Olof Håkansson gör av Socialdemokraternas reservationer är riktig? Han måste av hederlighet mot den överenskommelse som har gjorts med regeringspartierna om att anvisa finansieringen också kunna presentera en finansiering, åtminstone muntligt, så att vi andra får höra den. Jag tycker också att vi skall ha proportioner i fråga om just dessa indragningar. Som jag sade har Socialdemokraterna medverkat till indragningar på 34 miljarder kronor från kommuner och landsting under de nio regeringsåren. Vi skall också komma ihåg att de sista 3 miljarderna som drogs in 1992 nu återbetalas till kommuner och landsting som smörjmedel när vi går in i det nya statsbidragssystemet. Det innebär bl.a. att landstingen klarar sig ganska bra under just 1993. Herr talman! Det som förvirrar den kommunalekonomiska debatten är att det är så många förändringar som nu sker samtidigt. Det handlar om ett nytt statsbidragssystem och övergångsregler för detta. Det handlar om minskningar av statsbidragen av samhällsekonomiska skäl. Det handlar om att kommunerna får sina bidrag så att säga i en påse och därmed frihet att använda pengarna utan statliga detaljregleringar. Det handlar om ett nytt utbetalningssystem, osv. Till detta kommer en rad kvittningar för att effekten skall bli neutral, både för staten och för kommunerna ur likviditetessynpunkt, vilket tidigare har berörts av Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att vi är ganska eniga om att vi behöver denna omläggning av utbetalningssystemet, eftersom det gamla systemet har fungerat dåligt. Det har bidragit till att driva på den kommunala expansionstakten och skatteuttaget. Men -- detta är viktigt -- om vi skall kunna genomföra denna omläggning, måste den ske på ett sådant sätt att statsbudgeten inte utarmas. Omläggningen måste vara neutral ur likviditetssynpunkt. Det är den enligt utskottets förslag. Visst kan man hävda att kommunerna borde få skattepengar nästa år, både för 1991 och 1993 års skatteinkomster. Men det skulle innebära att kommunsektorn fick 11 miljarder kronor mer än den skulle ha fått genom det gamla systemet. Den som tittar på statsbudgetens utveckling inser att detta är orimligt, hur trevligt det än skulle vara för denna riksdag att leka jultomte några dagar före julafton. Vad gör Socialdemokraterna åt detta? Jo, de säger nej till allt och vill ha fler utredningar, trots att deras representanter faktiskt var överens med regeringspartierna i den kommunalekonomiska kommittén om huvuddragen i reformen. I diskussionerna har Socialdemokraterna framfört tanken att kommunerna skall få ta upp detta belopp som en fordran i sin balansräkning. Herr talman! Jag har förvisso bara läst 20 poäng företagsekonomi, men så mycket har jag lärt mig att det till god redovisningssed hör att inte ta upp fordringar som inte är reella. Om Socialdemokraterna inte har för avsikt att utbetala dessa extrapengar, handlar det mest om ett bokföringstrick. Har Socialdemokraterna för avsikt att betala ut pengarna, måste de redovisa en finansiering för dessa 11 miljarder. Socialdemokraterna måste ge tydligare signaler om detta. Herr talman! Den turbulens som har uppstått kring det nya statsbidragssystemet har förvärrats av krisuppgörelserna och de kvittningar som blev följden av dessa. Det erkänner jag gärna. Låt mig också konstatera att dessa kvittningar är neutrala på kollektiv nivå, men de kan slå litet olika mellan olika kommuner. Det är beklagligt. Men efter att man har tittat noggrant på detta och diskuterat det i finansutskottet och i partigrupperna, måste man konstatera att den teknik som har valts är den minst dåliga och den mest acceptabla, hur man nu vill uttrycka det. Därför tycker jag att riksdagen bör anta föreliggande förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 2.

Herr talman! Stefan Attefall vill på något sätt få oss medskyldiga till att göra bokföringstrick. Jag känner inte igen mig. Vi har inte det problemet. Men vill Stefan Attefall ha exempel på bokföringstrick kan han läsa finansutskottets betänkande. Där sägs att en indragning påverkar likviditeten och balansräkningen, men den påverkar inte alls verksamheten, resultaträknigen. Det är ett bokföringstrick. Sedan återkommer Stefan Attefall till frågan: Var är finansieringen till de 7,5 miljarderna? Vi kanske skall ställa frågan så här: Vad hade hänt om riksdagen i våras hade bifallit våra förslag? Då hade vi haft påsen, Stefan Attefall. Det resonemang som Stefan Attefall för nu stämmer inte. Vi var för påsen som princip. Hade de förslagen bifallits hade vi haft en större finansierad volym i den kommunala sektorn, mindre bekymmer med att finansiera verksamheten, och vi hade haft färre arbetslösa. Service m.m. som kommunerna svarar för och välfärdsproduktionen på kommunal nivå hade varit mer omfattande. Så kommer vi till frågan: Vad händer om riksdagen bifaller de nu aktuella reservationerna? Då händer det vanliga: regeringen får ett uppdrag att komma tillbaka. Klarar inte regeringen att hitta en finansiering, vilket det då är fråga om, skall vi gärna medverka till att hitta finansieringen. Men den kan rimligen inte hittas inom den kommunala sektorn. Det är det vi diskuterar nu. Vi levererar inte budgetförslag kopplade till det här betänkandet. Vårt budgetförslag kommer i januari månad.
Herr talman! Först frågan om bokföringstrick och balansräkning. Skall man göra denna omläggning av utbetalningssystemet och undvika att kommunerna får ''dubbla pengar'', krävs någon form av kvittning. Då blir det en engångseffekt på balansräkningen för kommunerna, för kommuner och stat har olika redovisningsprinciper. Men man har lika mycket pengar att driva verksamhet för: barnstugor, äldreomsorg, fritidsgårdar och liknande saker. Därför är det neutralt ur likviditetssynpunkt. Det vet Per Olof Håkansson. Sedan kan man diskutera hur man tekniskt skall lösa detta. Det har förts många diskussioner i utskottet om det. Men den praktiska effekten är densamma. Kommunerna har lika mycket pengar i det gamla systemet som i det nya. Den andra frågan, om finansieringen av de 7,5 miljarderna, svarar Per Olof Håkansson inte ordentligt på, tycker jag. Per Olof Håkansson hänvisar till att om regeringen kommer med ett nytt förslag utan att ha lyckats fixa finansieringen, då kommer man med sitt förslag. Utanför kommunsektorn skall man ta pengarna. Det är just det vi vill veta. Varifrån tar man pengarna? Kommer Per Olof Håkansson med ett bra förslag kanske han kan få gehör av något annat parti. Vi har inte hittat något bra förslag. Stadshypotek är inget bra förslag. De vill ha pengar av bankakuten. Att införa räntelån vore förödande i dagens läge med låg inflation och höga realräntor. Alla finansieringsförslag som Socialdemokraterna har lagt fram har ju fallit. Var finns finansieringen? Lägger man fram ett förslag om att öka statens utgifter med 7,5 miljarder, som det Per Olof Håkansson säger de facto innebär, måste man också kunna redovisa en finansiering om man vill vara trovärdig. Gör man inte det och fortsätter att glida undan frågan, som Per Olof Håkansson gör, är man inte trovärdig enligt mitt sätt att se på saken.
Herr talman! Stefan Attefall står bakom en mening i finansutskottets betänkande 29, från i våras, som lyder: Däremot leder det valda förfaringssättet till en engångseffekt på kommunernas balansräkningar, vilket dock vare sig 1993 eller framåt påverkar kommunernas verksamhet. Det betyder alltså att balansräkningen lever ett alldeles eget liv. Den har ingen som helst koppling till resultaträkningen. Stefan Attefall, som säger sig ha läst 20 poäng i företagsekonomi, får kanske fortsätta att läsa ett antal poäng. Jag har inte läst företagsekonomi, men många har sagt till mig att det finns ett samband mellan resultaträkning och balansräkning. Jag beklagar att en finansutskottsledamot skall ha den här uppfattningen.
Herr talman! Det som Per Olof Håkansson läser upp ur betänkandet är korrekt. Detta påverkar inte verksamheten i den meningen att man får lika mycket pengar som man skulle ha fått med det gamla systemet. Men balansräkningen förändras. Det som händer är ungefär samma sak som att man upptäcker att husen som kommunen äger och som är upptagna i balansräkningen har blivit många procent mindre värda på grund av att marknadspriset har sjunkit. Det kan möjligtvis påverka kommunerna indirekt, om de har en dålig soliditet i övrigt, när de skall gå till banken och låna. Men detta gäller i så fall inte i någon större utsträckning. Vi har tittat igenom den balansräkningssammanställning som Kommunförbundet har gjort. Det är få som ligger på en sådan nivå att det över huvud taget skulle kunna bli aktuellt. Detta kommer alltså inte att påverka antalet dagisplatser etc. Återigen glider Per Olof Håkansson undan frågan om hur man skall finansiera de 7,5 miljarderna. Jag tolkar tystnaden som en bekräftelse på att Socialdemokraterna inte vet vad de vill i den här frågan. De sitter på två stolar samtidigt. Det är beklagligt. Vi får hoppas på litet bättre tankemöda till budgetmotionen i januari månad. Vi väntar med spänning på det tillfället.

Herr talman! Jag tyckte att Olle Schmidt tryckte på den rätta knappen i talarstolen för en stund sedan. Han åberopade nämligen den kris som vi nyligen har genomgått eller rättare sagt är mitt uppe i. Det är mycket lätt att glömma den. Det är mot bakgrund av det som jag skulle vilja ta upp några saker som gäller detta betänkande. Betänkandet är i stort sett en uppföljning av de beslut som vi fattade tidigare. Det är även en viss uppföljning av den överenskommelse som träffades mellan regeringen och Socialdemokraterna. Visst är det tufft för kommunerna när de ekonomiska ramarna minskas, men det är det för hela det svenska samhället. Kommunerna har varit vana vid att i stort sett kunna gottgöra sig i en uppgående trend hela tiden. Den har nu brutits. Det är inte alldeles lätt att vända på frågorna. Det kanske t.o.m. behövs litet hjälp, i form av att vi från statens sida minskar betalningen till kommunerna. Man kan ha olika åsikter om hur det går till och om beloppens storlek. Men hela landet är i kris. Det gäller naturligtvis också för kommunerna att inrätta sig efter det. Den trots allt relativt lilla besparing det är fråga om, även om det i enskilda fall för varje procentenhet blir stora belopp, är ändå en måttlig rationalisering om man jämför med motsvarande rationaliseringar ute i företagsvärlden. Detta bör man kunna göra. Det som är olyckligt är naturligtvis att förändringen kommer vid en tidpunkt när vi har en mycket dålig konjunktur. Man slår på det här sättet ut människor i arbetslöshet, och de har inte någon möjlighet att få andra arbeten, vilket de skulle ha kunnat få vid en uppåtgående konjunktur. På detta kan man ha synpunkter. Här kanske man skulle tänka till litet grand. I övrigt har kommunerna fått en förbättring i så måtto att de har fått den s.k. påsen. De olika kommunerna har större möjligheter att själva göra överväganden om hur pengarna skall användas. Jag tror att det också kan betyda en hel del. Man får försöka finna nya vägar, och jag tror att kreativiteten också finns hos kommunerna. Jag skall inte förlänga den här debatten ytterligare, utan jag inskränker mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har skrivit en motion med anledning av regeringens proposition 50, men vid utskottsbehandlingen har ett av yrkandena i den motionen i stället förts till det här betänkandet. Det är ett yrkande som rör just det kommunala skattestoppet. Jag vill i min motion att man skall upphäva detta kommunala skattestopp. Jag vill inledningsvis instämma i de yrkanden om bifall till reservationerna 1 och 2 som gjorts här. Jag delar de kritiska synpunkterna om att regeringens proposition är bristfällig, kortsiktig och inte bidrar till de nödvändiga långsiktiga lösningar som behövs på detta område. När det gäller det kommunala skattestoppet delar jag den uppfattning som framförts, att en stram prövning av såväl statliga som kommunala utgifter är absolut nödvändig. Men vem är det som skall pröva de kommunala utgifterna? Det fortsatta kommunala skattestoppet innebär enligt min mening att staten frånhänder kommunerna rätten att utifrån olika lokala förhållanden pröva vilka utgifter som är nödvändiga, utan att staten för den skull åtar sig ansvaret för de kommunala uppgifter som genom skattestoppet kommer att sakna finansiering. Därmed avpolitiseras politiken. Staten vill ta ansvaret för den ekonomiska politiken, och den tycks på något märkligt sätt sväva frigjord från konkreta verksamheter och utan ansvar för dessa konkreta verksamheter. Kommunalpolitikerna å andra sidan görs också oansvariga i den här processen, eftersom de inte fullt ut får ta ansvaret för sin politik och eftersom de också kan hänvisa till att staten har fråntagit dem ansvaret. I det här landet innebär det att det blir mycket svårare att veta var man skall utkräva det politiska ansvaret. Man möter politiker som hela tiden pekar på varandra och säger: Det var han. Detta är också ett demokratiskt problem. Skälen till det fortsatta skattestoppet är, som redan framförts tidigare i debatten, infasningsproblem. Men jag tycker inte att argumentationen har varit särskilt trovärdig, i varje fall har inte jag begripit på vilket sätt infasningsproblemen i det nya systemet skulle motivera ett fortsatt skattestopp. Jag tror i stället att när allt kommer omkring är det snarare ideologiska motiv som ligger bakom det fortsatta kommunala skattestoppet. Det bottnar i en förenklad och ytlig diskussion som ofta förs och som handlar om motsättningen mellan den privata verksamheten och den offentliga. Men det vi borde ägna mer tid åt att diskutera är kanske en annan och bara delvis sammanfallande fråga, nämligen hur vi i vårt moderna samhälle, ibland kallat det postindustriella samhället, skall avväga resursfördelningen mellan vård, omsorg och tjänster å ena sidan och å andra sidan direkt industriell produktion och investeringar i det som vi kan kalla den hårda infrastrukturen. Det finns naturligtvis inget en gång för alla givet svar på denna fråga. Båda möjligheterna och behoven varierar med tiden, befolkningsförändringar, ekonomiska konjunkturer osv. Men den här avvägningen måste ändå ständigt göras, och den måste göras på alla nivåer. Vi kan vara överens om att det på den kommunalpolitiska nivån finns en hel del synder härvidlag, att man under många decennier faktiskt underlät att investera tillräckligt i det man kan kalla de hårda sektorerna och överinvesterade i de mjuka sektorerna. Men jag tror att man på den kommunala nivån har lärt sig läxan. De borgerliga ledamöterna i riksdagen delar uppenbarligen inte denna uppfattning. När man hör argumenten för ett bevarat kommunalt skattestopp under 1993, måste man ställa frågan: När kommer det någonsin att bli lämpligt att häva detta kommunala skattestopp? De argument som framförts för skattestoppet här i dag är lika giltiga 1994 och 1995. De bygger på förutsättningen att kommunalpolitikerna är oansvariga och helst bara vill slösa bort pengarna och inte inser det svåra ekonomiska läget och de långsiktiga strukturella problemen med de offentliga finanserna. Jag delar definitivt inte denna uppfattning. Men när man för en mer fördjupad diskussion om avvägningen mellan vård och omsorg å ena sidan och industriproduktion å den andra, finner man att det inte är så säkert att detta att tvångsvis få bort verksamheter från den kommunala nivån är det långsiktigt samhällsekonomiskt bästa. Det finns i själva verket inte så väldigt många analyser eller erfarenheter som visar att verksamheter av tjänstekaraktär, när de privatiseras, blir så oerhört mycket billigare eller bättre. Tvärtom har vi under senare tid fått ta del av ganska många analyser, ofta gjorda av forskare utomlands, som visar att dessa verksamheter bevarade hos kommunerna faktiskt är förhållandevis kostnadseffektiva och har ett kvalitativt bra innehåll. Så i förlängningen kanske staten inte ens tar det begränsade samhällsekonomiska ansvar som den vill ta genom att ständigt tvinga fram hårda kommunala åtstramningar. Jag tillhör inte dem som menar att all vård och omsorg måste drivas i kommunal regi. Innehållet är viktigare än formen. Men det problem som vi står inför är att det inte i dag i det ekonomiska läge som vi befinner oss i finns så särskilt många privata alternativ som växer fram och tar över verksamheter i nya former. I stället står vi inför problemet att verksamheterna upphör och kommuninvånarna drabbas av allvarliga försämringar. Enligt SKTF-undersökningen, som det hänvisats till tidigare i debatten, är det i väldigt hög grad just barnomsorg, äldreomsorg och skola som drabbas av nedskärningarna. Jag har svårt att förstå Olle Schmidts argumentation när han säger att det är för att värna om dessa verksamheter som man skall se till att göra dessa åtstramningar. Såvitt jag kan se är det just dessa verksamheter som drabbas. Därför vill jag, herr talman, avslutningsvis yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Annika Åhnberg är alldeles uppenbart engagerad i denna fråga, men det är ett något felriktat engagemang. Skattestoppsfrågan för 1993 avgjordes av kammaren i juni, då vi förlängde lagens giltighetstid. Kommuner och landsting har under november, kanske några i början av december, fastställt sina skattesatser för 1993. Därmed har hela kommunsektorn bestämt sina skattesatser med utgångspunkt i gällande lag om skattestopp. Att häva skattestoppet för 1993 i dag är fullständigt ett slag i luften. Däremot kan Annika Åhnberg så småningom argumentera mot skattestopp, om det kommer ett förslag som avser Någon undrar varför skattestoppsfrågan över huvud taget är uppe här i dag. Det är en dispensansökan som vi tar ställning till. Ett pastorat föreslås enligt utskottet, visserligen inte att få ett tillmötesgående på sin ansökan i dess helhet, men en dispens från skattestoppet. Det är därför som vi diskuterar frågan i dag. Själva skattestoppet för 1993 avgjordes som sagt för ett halvår sedan.
Herr talman! Jag kan tyvärr inte rå över att mitt yrkande har förts till just detta betänkande. Jag inser också att anknytningen är väldigt skör, eftersom det handlar om ett mycket begränsat undantag från skattestoppet. Men, herr talman, å andra sidan är jag rätt övertygad om att om riksdagen mot bakgrund av de allvarliga försämringar och förändringar som har skett i ekonomin beslutar sig för att häva skattestoppet, skulle det nog vara möjligt för kommunerna att finna sätt att planera sin verksamhet så, att de kunde tillgodogöra sig nyttan av ett sådant alldeles nödvändigt beslut.

Herr talman! Annika Åhnberg har alldeles rätt när hon säger att jag tycker att det är viktigt att man vidmakthåller kommunernas möjligheter att klara en bra äldreomsorg och barnomsorg. Jag utgick -- eftersom jag under min korta sejour här i riksdagen tyckt mig ha uppfattat att Annika Åhnberg är en klok kvinna, som dessutom tenderar att bli klokare med åren -- från att det som hände under hösten visar vilka begränsade möjligheter som vi har att klara de viktiga områden som jag och Annika Åhnberg uppenbarligen båda vill värna. Om vi här ger utrymme för en ekonomisk politik som raserar det mesta i Sverige, är det just de äldre som får betala priset. Den indragning som jag har accepterat på den kommunala sektorn grundar sig just på insikten att det är alldeles nödvändigt att ge signalen att vi inte accepterar någon ytterligare ökning av budgetunderskottet. På det sättet kan vi få en stabil ekonomisk politik och exempelvis genom att få ned räntorna slippa de svåra problem som vi har haft. Detta är en svår men nödvändig process. Jag tror också att Annika Åhnberg kan hålla med mig om att det är viktigt att vi har kvar en industrisektor i Sverige som kan bära en offentlig verksamhet och finansiera de gemensamma åtagandena. Det är ju mycket tydligt vilka problem som uppkom under 80-talet, och vi har under de senaste åren fått oerhörda bekymmer i Sverige, med en industrisektor nere i en procentuell andel av BNP som börjar närma sig 20-talets. Så kan det inte fortsätta. Därför har jag liksom miljarderna för att klara omsorgen om våra äldre och våra barn.
Herr talman! Problemet med att väcka en motion som innehåller mer än ett yrkande är att yrkandena kan delas upp och att en diskussion som borde vara sammanhållen därmed blir uppdelad. Det andra yrkandet i min motion handlar just om de 7 1/2 miljarder kronorna som jag tycker att staten inte bör dra in. Jag vill först bara säga, liksom jag gjorde i mitt anförande, att man inte kan sätta likhetstecken mellan motsättningen mellan privat och offentligt å ena sidan och motsättningen mellan industriell verksamhet och tjänsteverksamhet å den andra. Det är bara delvis sammanfallande faktorer. Att besluta om ett kommunalt skattestopp och att vidmakthålla det i det här läget, dvs. att dra in 7 1/2 miljard från kommunerna, drabbar faktiskt på omvägar också industriell produktion. Ca 50 % av den besparing som de 20 kommunerna skulle göra skulle drabba grundskola, äldreomsorg och barnomsorg, men en stor del av de andra 50 % skulle naturligtvis sparas in på sådana verksamheter där kommunerna upphandlar varor som är framställda i industriell produktion. Det är då inte fråga om tjänsteverksamhet. Också sådana verksamheter i samhället drabbas ju av de kommunala begränsningarna. Till detta kommer att det för det första inte alls är säkert att kommunerna lyckas göra den besparing om drygt 10 miljarder som man har för avsikt att göra nästa år. Man kan bli tvungen att bakvägen ta på sig en hel del utgiftsökningar på grund av sociala omkostnader som man inte kan frånhända sig. För det andra sker det en överföring till andra samhällsinsatser, vars kostnader ökar. Vi kan t.ex. få ytterligare kostnadsökningar för sysselsättningsskapande åtgärder. Det är alltså mycket troligt att en stor del av den besparing som Olle Schmidt vill göra bara blir skenbar. Man kan i stället för att använda pengarna i verksamheter som människor har glädje och nytta av tvingas att använda dem till konstlade arbetsmarknadspolitiska åtgärder som människor inte har lika stor glädje och nytta av och som inte ger samma möjligheter för dem som utför verksamheten att göra ett meningsfullt jobb.
Herr talman! Enligt de prognoser som nu finns tillgängliga visar det sig att de finansiella överskotten inom kommunerna år 1993 blir större än vad man tidigare hade väntat. Man bör därför inte överdriva problemen, även om de finns där. Jag tycker vidare att man kan se med en viss skepsis på siffrorna i SKTF:s undersökning. Jag såg att några hade replikerat från Lunds kommun, nere i min landsända, och bestritt att de uppgifter som hade redovisats i denna undersökning stämmer. Jag har inte kunnat kontrollera alla dessa siffror, men man kan ju inte bortse från att det sker förändringar. De beslut som vi tog i våras och de som vi är beredda att fatta i dag syftar ju inte till att avsiktligt försvåra för kommunalpolitiker eller kommunalt anställda eller till att göra dem speciellt illa. Jag tror inte att någon i denna församling egentligen vill det. Syftet är ju att man skall ge kommunerna större möjligheter och förbättra utsikterna för medborgarna att tillgodogöra sig den service och omsorg som de så väl behöver. Ibland verkar det som om man tänker bort detta. Man ser på siffrorna rent matematiskt och konstaterar sedan man räknat ihop dem att det och det skall inträffa om ett och ett halvt år. Syftet är ju det motsatta, att det skall bli bättre. Kommunernas möjligheter skall, som jag sade, öka, och de 7 1/2 miljarderna och skattestoppet utgör ett led i ansträngningarna att sanera Sveriges finanser. Vi får alla vara angelägna om att argumentera någorlunda åt det hållet -- annars blir det obegripligt för så gott som alla.
Herr talman! Det politiska språket når ibland oanade höjder, men att det skulle nå upp på den nivån där det kommunala skattestoppet utmålas som en gest av godhet från denna församling, för att i själva verket öka de kommunalpolitiska möjligheterna att förbättra verksamheten, hade jag ändå aldrig trott. Beträffande det övriga som Olle Schmidt sade vill jag peka på att kommunerna uppenbarligen försöker vara något mera långsiktiga än riksdagen. Visst är det sant att 1993 inte är det år då de stora effekterna drabbar kommunerna. De kommer på litet längre sikt, men för att klara de stora problem som man står inför på sikt måste man redan 1993 börja anpassningen. Hade man inte haft det här riksdagsbeslutet att hantera hade man också -- jag tror att alla numera är medvetna om det -- fortsatt att planera för en förändring som innebär ökade inslag av privata verksamheter, så att man ständigt vet att man lever med kniven på strupen, men man hade inte behövt göra det på det drastiska och ogenomtänkta sätt som man nu tvingas till. Detta drabbar människorna i vårt land i form av försämrad kommunal service av olika slag och genom att många mister jobbet. Genom åtgärderna på grund av detta ökar dessutom samhällets kostnader ytterligare.

Herr talman! I slutet på denna debatt vill jag från kyrklig och kyrkopolitisk horisont göra några reflexioner och markeringar, främst knutna till den del av betänkandet som berör proposition 123. Det rör sig här om en omstrukturering mellan stat och kommun och mellan stat och landsting samt om effekter och konsekvenser som är detaljerat beskrivna i proposition och betänkande. Förslagen skall, herr talman -- som jag betraktar saken -- främst ses som en teknisk avräkning och ombalansering av ekonomiska åtgärder. en skatteminskning genom dagens beslut på drygt 120 miljoner kronor. Utskottets förslag bygger på en bedömning att de kyrkliga kommunerna generellt skulle omfattas av regleringen av de ekonomiska relationerna. Detta är dock, herr talman, en sanning med modifikation, eftersom inte alla kyrkliga kommuner omfattas av den s.k. positiva delen av neutraliseringen av de statliga åtgärderna, främst därför att de inte har personal eller endast personal i begränsad utsträckning. Det finns ytterligare ett frågetecken att sätta i kanten, nämligen när det i propositionen framhålls en reglering göras motsvarande de sänkta arbetsgivareavgifterna och den särskilda löneskatten''. Som jag redan framhållit gäller inte detta alla kyrkliga kommuner, och det går därför även av formella skäl att anmäla tveksamheter. Herr talman! Mitt anförande utmynnar inte i ett yrkande, men jag vill göra utskottets ledamöter och Finansdepartementet uppmärksamma på dessa faktorer och hoppas för framtida regleringar av de kyrkliga kommunernas ekonomi att bedömning och prövning görs från de reella förutsättningarna och inte från generella utgångspunkter.

Herr talman! Mitt inlägg rör samma del av det ärende som vi nu behandlar som Göran Åstrand tog upp i sitt inlägg. Det kan sägas inte vara särskilt meningsfullt att motsätta sig det föreliggande förslaget om att skära ned kyrkokommunernas skattemedelsfordran, men jag vill ändå framhålla att denna indragning är betänklig från såväl principiella som praktiska synpunkter. Den är betänklig från principiell synpunkt på så vis att det är fråga om en ordning som mig veterligt inte har tillämpats tidigare. Regeringens förslag har vidare inte varit föremål för behandling i vare sig lagrådet eller konstitutionsutskottet, vilket jag anser borde ha varit fallet med hänsyn till att det inte har redovisats någon rättslig grund i propositionen för den föreslagna reduktionen. Det är för övrigt också en principiell skillnad mellan kyrkliga och borgerliga primärkommuner. Vad gäller kyrkliga kommuner finns det möjlighet för den skattskyldige att genom utträde ur kyrkan till stor del undvika beskattning. Det betyder att den som betalar skatt till kyrkan aktivt valt att därmed i form av en ''medlemsavgift'' bidra till kostnaderna för bl.a. den lokala församlingsverksamheten. En annan skillnad i förhållande till de borgerliga kommunerna är att de kyrkliga inte uppbär några statsbidrag. Ett ytterligare betänkligt faktum är att något samråd i denna fråga inte har förekommit med Svenska kyrkans centralstyrelse, som är det organ som mellan kyrkomötena har uppdraget att företräda Svenska kyrkan i dess helhet. Jag finner därför, herr talman, förslaget tveksamt ur såväl principiell som praktisk synpunkt, men jag har i likhet med föregående talare inget yrkande.

Herr talman! Efter att ha hört den här diskussionen om kommunal verksamhet skulle jag egentligen vilja ändra på hela mitt anförande, men eftersom tiden är begränsad får jag försöka att behärska mig. Jag är under december månad ersättare i riksdagen, men jag är annars kommunalpolitiskt aktiv i Västerviks kommun. Jag vill därför begagna tillfället att ur ett kommunalt perspektiv delge riksdagsledamöterna ett antal synpunkter som samtliga partier i vår kommun är överens om. Vi har, som framgår av handlingarna, tillskrivit finansutskottet under rubriken ''Konfiskera inte kommunens fordringar!'' Vi menar att riksdagen ju beslutar om spelreglerna för den kommunala ekonomin och om dess finansiella förutsättningar. Men spelreglerna måste följa fundamentala normvärden, för i annat fall upplevs förändringen som stridande mot rättsmedvetande och moral i samhället. Begreppen fordran och skuld tillhör grunderna inom handelsrätten. Att en fordran kan kvittas mot en skuld tillhör också vedertagna rättsprinciper, men när nu staten vill kvitta en skuld till kommunen mot en annan skuld blir det svårare att förstå. Det är obegripligt och oförenligt med nutidens rättsmedvetande. Vi kan för vår del inte acceptera att vår statsbidragsfordran om ca 65 miljoner, vilket inom parentes sagt motsvarar drygt 2 skattekronor, skall kvittas mot avräkningslikviden. Denna statsbidragsfordran avser en verksamhet som kommunen har bedrivit enligt gällande spelregler, och vi anser att en regel om bortkvittning av en sådan fordran innebär en retroaktiv lagstiftning. Vi hade även ett förslag till hur man från statens sida kunde göra eventuella förändringar lättare att hantera. Den lösningen har man möjlighet att pröva om riksdagen följer de socialdemokratiska förslagen. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Utskottet säger på s. 4 i betänkandet att ''den gemensamma inre marknaden ger möjligheter för företagen att öka sina marknader och därmed utnyttja stordriftsfördelar samtidigt som konkurrensen skärps och priserna kan pressas.'' Hela idén med den inre marknaden är just stordriftsfördelarna. Då måste man rimligen räkna med att företag slås ut. Totalt skall upphandlingen inom EES-området bli billigare, och då måste ju, om allt annat är lika, de sammanlagda intäkterna från den offentliga upphandlingen minska. Det är inte meningen att bara utländska marknader skall öppnas för svenska företag. Den svenska offentliga upphandlingen skall också i hög grad öppnas för företag i EES-området. Hur det slutgiltiga utfallet för svenskt näringsliv blir beror i hög grad på hur konkurrenskraften kan utvecklas. Om många svenska företag slås ut, kan kostnaderna för denna utslagning bli högre än den vinst som görs på den billigare upphandlingen. Det gäller därför att använda den vinst som staten och kommunerna kommer att få i framtiden till att skapa en konstruktiv ekonomisk politik. En ordentlig konsekvensanalys borde ha genomförts av lagförslaget och EES-avtalet. Nu har vi med hjälp av resultatet av folkomröstningen i Schweiz fått en möjlighet att vänta ytterligare en tid. Det bidrar till att vi i Vänsterpartiet i dag kan hålla fast vid vårt yrkande om avslag på propositionen. I regeringsformen, 1 kap. 7 §, finns den kommunala självbestämmanderätten reglerad. Nu är det en borgerlig regering som detaljreglerar och centralstyr kommunerna, trots att företrädare för denna regering ofta talar om avreglering. Tillämpningen av den här komplicerade lagstiftningen kommer, enligt min mening, att leda till mer och dyrare byråkrati. Lagrådet, som ofta uttrycker sig försiktigt, säger att den föreslagna lagen har fått en omfattning och detaljeringsnivå som allmänt sett inte är önskvärd och som får anses strida mot den i Sverige normalt tillämpade lagstiftningstekniken. Hittills har medborgarna i kommunerna kunnat kontrollera de kommunala besluten med hjälp av kommunalbesvär. Denna möjlighet tas nu bort när det gäller upphandling. I stället blir det enbart leverantörerna som hos länsrätten kan begära överprövning av ett kommunalt upphandlingsbeslut. Sådana leverantörer kan t.ex. gå i kartell och göra informella överenskommelser sinsemellan och med kommunalpampar. Det är bara de själva som kan begära överprövning av en upphandling, medan däremot medborgarna fråntas denna möjlighet. Det här är inte förenligt med i varje fall min syn på vad som är kommunal självstyrelse. Begäran om medling hos EFTA:s övervakningsmyndighet ESA eller den nya nämnden för offentlig upphandling skall också ske på leverantörernas initiativ. Propositionen och lagförslaget andas över huvud taget en misstro mot kommunalpolitikerna, som skall sättas under statligt, eller t.o.m. överstatligt, förmyndarskap. Jag tror att kommunalpolitikerna för närvarande, efter åratal av åtstramningar, är mycket måna om att hushålla med skattebetalarnas pengar. Medborgarna övervakar också, inte minst med hjälp av massmedia, den löpande kommunala verksamheten. I de kommunala valen dras också slösaktigt beteende fram i rampljuset och blir föremål för offentlig debatt. Om slöseriet inte i allmänhet är omfattande, finns det inte heller några stora vinster att göra. En viss skärpning av upphandlingsreglementet skulle säkert vara på sin plats. Men den detaljreglering som nu föreslås går för långt och kränker det kommunala självstyret. Det är också otillfredsställande att lagstiftningen är så oklar att man inte ens vet vilka bolag eller verksamheter som blir skyldiga att tillämpa lagen. Det här är den ordning som vi mer och mer tycks komma in i, i och med att EG-lagstiftningen skall övertas. Gummiparagrafer medför att det i praktiken kommer att bli domstolar som kommer att avgöra sådant som vi tidigare har betraktat som politiska beslut. Vi går från demokratisk styrning till domstolsstyrning. Om kommunala bostadsföretag tvingas upphandla arbeten som de skulle kunna göra i egen regi, kan de hamna i en sämre konkurrenssituation än privata bostadsbolag, som inte tvingas till den typen av extern upphandling. Skadeståndsreglerna är också utformade så att de gäller under tröskelvärdena. Det här kan leda till att fattiga kommuner, som har haft svårt att snabbt sätta sig in i de komplicerade reglerna och som gör något fel, kan tvingas betala för vissa projekt två gånger om det går riktigt illa. Upp till ett helt år efter det att beslut om leverantör har fattats skall möjlighet till skadestånd finnas. Skadestånd skall alltså kunna utbetalas utan att något kontrakt egentligen har brutits, vilket normalt är grunden för skadestånd. Man kan över huvud taget ifrågasätta om detta drastiska och detaljerade lagförslag är nödvändigt enligt EES-avtalet. En ytterligare granskning av hela detta lagförslag borde verkligen vara på sin plats. Jag yrkar bifall till meningsyttringen av Johan

Herr talman! Riksdagens beslut i dag angående offentlig upphandling är i flera avseenden viktigt för vårt land. En konkurrensutsatt offentlig upphandling är en hörnsten i den europeiska fria varu och tjänstemarknaden, vilket i sin tur är fundamentet för en verklig och fungerande marknadsekonomi. I alla länder har det funnits en tendens att gynna inhemska företag, ofta på bekostnad av effektivitet och låga priser. För att råda bot på detta har Sverige, liksom EG, sedan 70-talet verkat för att öppna upphandlingspolitiken. Målet har varit detsamma, men vägarna dit har tidvis varit olika. Eftersom Sverige har omfattande ekonomiska förbindelser med EG, och det råder konsensus om de övergripande målen, är det logiskt att även inom detta område införliva de lagar som ett EES-avtal kommer att föra med sig. De praktiska konsekvenserna med en fri offentlig upphandling består av både orosmoln och positiva följder. Avvägningen mellan olika för och nackdelar visar dock med stor tydlighet att en fri offentlig upphandling är positiv för Sverige på både kort och lång sikt. För att förstå varför propositionen kommer att medföra positiva konsekvenser för Sverige gäller det att komma ihåg vilka förutsättningar vårt land har. Sverige är som bekant ett land med en liten egen marknad med en relativ överrepresentation av stora internationella företag och med en stor offentlig sektor. Fördelarna är, som jag ser det, för det första ökad inhemsk konkurrens. Som har sagts tidigare finns det redan en tradition inom den svenska offentliga sektorn att agera efter affärsmässiga riktlinjer. Propositionen och utskottets hemställan, som ett enigt utskott står bakom, bortsett från Vänsterpartiets suppleant, innebär en förstärkning av denna affärsmässighet i och med att konkurrensen kommer att öka då fler europeiska anbudsgivare kommer in i diskussionen. Det är troligt att effektivitet och kvalitet främjas i stat och kommun i och med att nya varor och tjänster kommer till åtnjutande. Men den viktigaste effekten är sannolikt den press nedåt som konstnadsläget kommer att påverkas av. I detta fall kommer lägre priser inom den offentliga sektorn att tillfalla Sveriges invånare i egenskap av skattebetalare -- men även som arbetstagare. Industriförbundet uppger att sedan Danmark började tillämpa EG:s regler för offentlig upphandling har priserna sjunkit ca 10 % -- ibland t.o.m. upp till 40 %. Herr talman! Landets arbetstagare får sin främsta trygghet från en väl fungerande samhällsekonomi. Vad vi inte får glömma är att det som saknades under 80-talet var ett omvandlingstryck på svenskt näringsliv som gav upphov till ständig strukturomvandling. Fri och neutral konkurrens inom såväl privat som offentlig sektor ger ett kontinuerligt omvandlingstryck och därmed mindre häftiga strukturomvandlingar. I och med att effekterna av den nya lagen om offentlig upphandling kommer att ta tid att slå igenom i praktiken, och att vi redan i dag har en stor grad av affärsmässighet i den offentliga upphandlingen, kommer inte de nya reglerna att skapa så stora problem för de svenska företagen. Dessutom kommer de mindre företagen endast att beröras i en begränsad omfattning, eftersom kraven för utannonsering av köp av varor och tjänster inträder först vid vissa större belopp. Den andra fördelen är större och fler exportmarknader. Det handlar då om beställningar för 10 miljarder kronor per dag, dvs. ca 3 500 miljarder kronor per år. Många av Sveriges företag är redan intrimmade på marknaden för offentlig upphandling och jobbar med att försöka sälja till andra europeiska länder. Trots att den europeiska offentliga marknaden tidigare har varit ordentligt skyddad har de stora svenska företagen klarat sig väl i konkurrensen. Men med den nya lagen öppnar sig nya möjligheter för våra storföretag. Långtidsutredningen, LU 92, nämner speciellt energi, transportväsendet, telekommunikation och vattenförsörjning som nyckelområden. Den fördel som de svenska stora företagen kommer att åtnjuta via den utvidgade offentliga upphandlingen kommer att ge fördelar för jobben även i Sverige, både i dessa företag och för de underleverantörer som finns i Sverige. Men frågan om hur många jobb som räddas och skapas beror självfallet i stor utsträckning på hur gynnsamt investerings och företagarklimatet är här i Sverige. I Affärsvärlden nr 47 från den 18 november 1992 säger Kenneth Boiart, som är Europaansvarig för Ericsson Telecom: ''Alla förändringar mot avreglering och privatisering har varit till vår fördel de senaste tio åren.'' Ericsson är ett företag som kommer att ha nytta av en vidgad offentlig upphandling i Europa. Bengt Hurtig säger att förslaget innebär att vi skall utnyttja stordriftsfördelarna. Det låter på honom som om det är fel om vi kan få billigare varor som kräver mindre resursutnyttjande. Samtidigt är Bengt Hurtig emot EES-avtalet, som öppnar för mer konkurens och friare handel. Han propagerar också emot förslaget därför att länder utanför EES området inte kommer i åtnjutande av fördelar. Skall vi ha en friare marknad? Skall vi ha en vidgad konkurrens i Europa? Bengt Hurtig verkar anse att det även skall gälla länder utanför EES-området. Han kan väl inte vara emot den vidgning som nu sker och i stället vilja gå vidare på den vägen? Det blir ett något inkonsekvent resonemang. Ett argument som anförs är också att förslaget skulle kränka den kommunala självstyrelsen. Men vad det handlar om är att skapa spelregler som innebär en just och fri konkurrens för alla aktörer. Det finns ett otal exempel på hur man i många länder ute i Europa skyddar de egna företagen, exempelvis när det gäller upphandling av telesystem och liknande saker. Ericsson, som är ett svenskt företag, har svårt att komma in på samma villkor som de inhemska bolagen. Det gäller inom transport och energisektorn m.fl. sektorer. Det som nu föreslås öppnar för svenska företag att konkurrera på lika villkor. Vi får ett regelsystem som innebär att vi bättre vet vad som gäller. Det innebär att man kan gå till domstol och testa hur reglerna skall tolkas. Domare kan se till att spelreglerna följs, och man kan få klarhet. Eftersom jag tycker att det är positivt om skattebetalarna i Sverige kan få ut mera av sina pengar och om fler jobb kan skapas i Sverige, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 5 om offentlig upphandling.
Herr talman! Stefan Attefall nämnde siffran 10 miljarder per dag. Beställningar för det beloppet skulle bli följden av en öppnad offentlig upphandling i EES-området. På ett år skulle det kunna bli 3 000--4 000 miljarder kronor. Man kan tycka att det är alldeles våldsamt mycket. Det är den totala upphandling som är öppen i detta område. I och med lagstiftningen tvingar man ut de delar av upphandlingen som ligger över tröskelvärdena. Ingen har räknat ut hur stor del av dessa 10 miljarder det blir. Jag har hört uppskattningar på 10 %. I så fall skulle det röra sig om 1 miljard per dag. Det finns de som säger att det skulle röra sig om 50 %, dvs. 5 miljarder per dag. Jag tror att siffrorna är något överdrivna. Om det vore så att en marknad på 10 miljarder per dag skulle öppna sig, borde rimligen entusiasmen och framtidstron i våra svenska företag vara betydligt större än den är i dag. Det vore konstigt om man inte skulle se framtiden an med en helt annan optimism, om det skulle bli så pass dramatiska effekter. Dessutom kommer konkurrensen på hemmamarknaden att skärpas. Låt oss säga att vi har en upphandling på ungefär 250 miljarder i Sverige och att omkring 150 miljarder nu tvingas ut på den internationella marknaden. Om den upphandlingen fördelas inom EES-området i proportion till produktionsförmågan, skulle svenska företag ta ca 5 miljarder av upphandlingen. Vi står för ungefär en trettiondel av produktionsförmågan. Det skulle innebära att man tappade drygt 140 miljarder av upphandling. Detta är bara ett räkneexempel. Resultatet kommer att i oerhört stor utsträckning bero på vilken konkurrensförmåga svenska företag har. Jag tror att Stefan Attefalls tongångar och räkneexempel är något överdrivna.
Herr talman! Bengt Hurtig säger att det beror på de svenska företagens konkurrensförmåga. Ja, det gör det, och därför är jag optimistisk. Vi har duktiga och bra företag i Sverige. Vi har också konkurrenskraftiga företag. Oavsett hur mycket av den totala offentliga upphandlingen som kommer att omfattas av de regler som gäller för upphandling ovanför tröskelvärdena är det betydande belopp. Det regelsystem vi antar påverkar i viss mån också upphandling under tröskelvärdena. Det förslag vi behandlar här i dag innebär att vi ökar möjligheterna för svenska företag att vara med och konkurrera på nya marknader. Visst finns entusiasmen. Inte minst Ericsson och företag inom energi och transportsektorn ser nya möjligheter att komma in på marknaden. De har kanske fått vara med och leka förut, men på mycket svårare och tuffare villkor. Nu får de mer justa konkurrensregler att arbeta efter. Visst ökar konkurrensen på hemmamarknaden. Men det gäller också när svenska konsumenter skall köpa bil. De kan välja tyska bilar eller svenska bilar. Volvo och Saab har klarat sig bra i konkurrensen hittills. På samma sätt blir det i större utsträckning när det gäller offentlig upphandling. Det är någonting positivt. Om vi tror på svenska företag, på att vi skall kunna ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, då skall vi ta oss an denna utmaning med öppna ögon och en positiv ansats. Jag tror att detta kommer att gynna Sverige, både i och med lägre priser för svenska skattebetalare och fler jobb i Sverige. Detta är ett exempel på något positivt med EES-avtalet. Men är man emot hela EES-avtalet, som Bengt Hurtig, förstår jag att man är emot detta också.
Herr talman! Om det nu skulle röra sig om 5 miljarder per dag och våra duktiga företag skulle ta en trettiondel av det, då blir det en upphandling på mer än 100 miljoner. Det är naturligtvis positivt. Men vi skall komma ihåg att när marknaden har utvecklats, med skärpt konkurrens i Europa, har det också medfört utslagning av företag och en kraftig ökning av arbetslösheten. Det leder i sin tur till ökade budgetunderskott och ekonomiska problem i hela Europa. Hela processen måste kombineras med en annan typ av ekonomisk politik, om man skall få den ekonomiska tillväxt och det utbyte man har förväntat sig. Danmark har sedan 1972 gått från en arbetslöshet i storleksordningen 1 % till en arbetslöshet på 10 % i dag. Man måste se det ekonomiska systemet som en helhet.
Herr talman! Jag förstår att Bengt Hurtig har svårt att förstå fördelarna och möjligheterna i detta. Det bygger litet grand på det som har drivit fram välståndet i Sverige under hela efterkrigstiden, dvs. utnyttjandet av de möjligheter som den fria konkurrensen och marknadsekonomin ger. Dessa typer av begrepp och tankesätt ligger kanske inte så mycket för Bengt Hurtig. Jag har förståelse för detta. Bengt Hurtig började räkna ut hur många andelar som skulle falla på Sverige om man delade ut det proportionellt utifrån befolkningsmängden. Det tankesättet ligger kanske bättre för Bengt Hurtig med det planmässiga tänkandet och fördelandet av resurserna. Jag tror på t.ex. Ericsson när det gäller dess möjligheter att sälja telefonväxlar inte bara till USA, utan också i stor utsträckning till Europa. Därför tror jag att vi kan kapa åt oss en större andel av marknaden än vad Sveriges andel av den totala europeiska befolkningen är. Jag tror att detta är en möjlighet för Sverige. Jag är inte pessismist i det här avseendet. Det här kommer att innebära en förbättring för oss och för de löntagare som Bengt Hurtig borde värna om.

Herr talman! Utskottet är enigt i sin uppfattning angående finansutskottets betänkande om offentlig upphandling förutom Vänsterpartiet som avgett en meningsyttring. Jag nöjer mig därför med att understryka några punkter. Den nya myndigheten, Nämnden för offentlig upphandling, kommer säkert att fylla sin uppgift. Det är fler upphandlare än tidigare som kommer att beröras av de nya reglerna. Eftersom regelmängden ökar markant kommer behovet av stöd och hjälp att vara stort särskilt i inledningsskedet. Öppnandet av den inre gemensamma marknaden kommer att ge företagen ökade möjligheter att få avsättning för sina varor och tjänster, samtidigt som konkurrensen skärps och priserna pressas. Samtidigt som det är en fördel för svenska företag att få tillgång till EG:s upphandlingsmarknader kommer de svenska företagen självfallet att möta en ökad konkurrens på hemmamarknaden. Detta bör komma de svenska konsumenterna till godo. Till en början kan lagen om offentlig upphandling kanske av dem som skall följa den uppfattas som att den ökar byråkratin, att det tar längre tid vid upphandling etc. På sikt tror jag att fördelarna med att kunna pressa kostnaderna kommer att överväga över de eventuellt upplevda nackdelarna. När det gäller de motioner som behandlar kommunalt ägda bostadsföretag, hävdar man att allmännyttan i dag konkurrerar på marknadsmässiga grunder med andra aktörer på bostadsmarknaden. Därför skall lagen om offentlig upphandling inte gälla allmännyttan. Frågan om upphandlande enhet regleras i 1 kap. 5 och 6 §§. Huruvida de kommunala bostadsföretagen är skyldiga att följa lagen beror på om de faller inom lagens definition. Det avgörs i första hand av företagen själva vid tillämpningen av lagen. I sista hand, vid en eventuell tvist, blir det en fråga som avgörs av domstol. Det är alltså inte givet hur de skall behandlas. Det kan bli olika. Det beror på om vi har subventioner, markupplåtelser etc. Slutligen vill jag understryka att det är fullt möjligt att ta miljöhänsyn vid upphandling, men det ankommer på den upphandlande enheten att i anbudsunderlaget ange att man tar hänsyn till miljöpåverkan. Man bör också ange vilka olika slag av påverkan som man tillmäter betydelse. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Man måste kanske erkänna att detta med miljöhänsyn i upphandlingen naturligtvis kommer att finnas i viss utsträckning. Men möjligheten för kommunerna att manövrera kommer att minska, jämfört med hur det är i dag. Om en leverantör har möjligheter att erbjuda ett alternativ med större miljömässiga hänsyn är upphandlaren, dvs. kommunen eller staten, låst av lagstiftningen och måste ta det billigaste alternativet. Är inte det ett litet problem i dessa sammanhang, Sonia Karlsson?
Herr talman! Jag tror att både detta problem och andra kan finnas. Kommunerna behöver en egen kompetens på miljöområdet. Då kan de föra in i upphandlingen de delar som de särskilt bryr sig om och de som särskilt skall noteras.
Herr talman! Jag har den uppfattningen att det också finns en hel del kompetens ute i företagen som kan komma in under själva upphandlingsprocessen. Det är beklagligt att svårigheterna att ta dem till vara kommer att öka.

Herr talman! Det här betänkandet är i första hand en ren anpassning till EG:s nya lagar och regler. Det skapar samtidigt en ökad konkurrens, vilket vi naturligtvis skall se positivt på. Det ökar förmodligen också affärsmässigheten. Det bör framför allt vara bra för de svenska företagen. De får nämligen en god möjlighet att träna sig inför den vidgade marknad som EES och en förhoppningsvis senare anslutning till EG kommer att innebära. Det finns alltid ett inbyggt motstånd mot alla förändringar av vad slag de vara må. Det är klart att det finns ett visst motstånd i det här sammanhanget också. Men det är bra med anpassningen. Vidare är det bra att vi i stort sett har ett enigt utskott bakom betänkandet. Detta skapar ju också, som Stefan Attefall sade, stora möjligheter. Jag tycker vi skall se möjligheterna framför problemen. Det finns ingen anledning att förlänga debatten ytterligare. Det som behöver sägas, har sagts. Vi står naturligtvis bakom detta. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Om man ser tillbaka i tiden finner man tydligt hur svårt det är att förutse följderna av avregleringarna på kredit och valutamarknaderna, särskilt när det gäller vad som hände under andra halvan av 1980-talet. Man underskattade grovt både omfattningen av de kapitalmängder som släpptes fria och det politiska systemets förmåga att anpassa sig till det nya läget. I diskussionerna i mitten av 80-talet talades det om summor på maximalt något tiotal miljarder kronor som skulle kunna rinna ut ur landet vid en fullständig avreglering. Det var en våldsam underskattning. I slutbetänkandet från 1985 års Valutakommitté skrev exempelvis nuvarande finansminister Anne Wibble i en reservation: ''Med vår bedömning framstår fria kapitalrörelser som önskvärda ur stabiliseringspolitisk synpunkt. En stabiliseringspolitik som tillåter inhemska inflationsstörningar blir inte längre möjlig om följderna snabbt blir kapitalutflöden som hotar valutareserven. Såväl penning som finanspolitiken åläggs därigenom större diciplin och fundamentala obalanser behöver därför inte uppkomma. Avsikten är således att valutaflödena skall fungera som en tidig signal om behovet av politikomläggningar.'' Ärade ledamöter! Om vi funderar igenom vad som hände under de senaste månaderna undrar jag om ni möjligen kan vara överens med mig om att det är något av en skönmålning som 1995 görs av nuvarande finansministern. Jag tillhör inte dem som tror att det är möjligt att återinföra den gamla typen av valutareglering. Den har tappat sin tänder. Det är emellertid hög tid att tänka igenom konsekvenserna av den maktförskjutning som ägt rum till fördel för de starka kapitalintressena. Bengt Hurtig och jag har nyligen till finans och konstitutionsutskotten lämnat in en skrivelse där vi begär att båda utskotten granskar denna fråga. Det förslag som vi nu skall ta ställning till är inte så dramatiskt, men det innebär dock en ytterligare förskjutning av makten från de valda organen riksdag och regering till Riksbanken. Riksbanken ges nämligen utökad initiativrätt på regeringens bekostnad. Det är därmed också uppenbart att propositionens förslag är ett led i anpassningen till den kommande valutaunionen, där man förutsätter att centralbankerna och den nya centralbanken för hela unionen inte över huvud taget skall kunna påverkas av politiker. Jag förmodar att detta var anledningen till att AP-fonden i sitt remissvar ansåg att man bör avvakta med lagstiftning tills förhandlingen av den svenska ansökan om EG medlemskap är klar. Förhandlingarna skall ju börja redan i januari 1993, och därför tycker jag att förslaget framstår som ännu mer rimligt. Regeringen skriver själv i propositionen: ''...det kan vara motiverat att bevara regleringsmöjligheter för situationer, vars egenskaper inte låter sig beskrivas i förväg. Handlingsfrihet är ett värde.'' Jag tycker också att vi efter de senaste månadernas händelser kan vara överens om att vi inte kan förutse vad som händer på detta område. Låt oss för säkerhets skull behålla den lilla styrningsmöjlighet som regeringen trots allt fortfarande har. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till meningsyttringen i finansutskottets betänkande

Herr talman! Ett enigt finansutskott, med undantag av Vänsterpartiet, föreslår riksdagen att besluta om ytterligare åtgärder för att ge Sverige en oreglerad, fri valuta och kreditmarknad. Det här är någonting som vi gör i enighet, därför att vi har insikten om att Sverige, i ett integrerat, väl fungerande Europa och i en mer och mer internationaliserad ekonomi, inte kan leva kvar med regleringar som gör att vi inte fullt ut kan konkurrera på lika villkor. Sverige är ju ett land som är mycket internationellt beroende, t.ex. genom den stora exporten. Det är relativt små förändringar som föreslås, men de innebär en ytterligare begränsning av möjligheten att bruka lagstiftningen inom valutaoch kreditområdet, och det är också en viss uppstramning. Utgångspunkten för Johan Lönnroths inlägg är helt klar. De partier som står bakom betänkandet står för marknadsekonomi och frihet, och Johan Lönnroth står för regleringar och därmed planekonomi. Med det vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det här med planekonomi kommer som en gök ur ett gökur från en del moderater så fort vi går upp i den här typen av debatter. Det handlar inte om marknads eller planekonomi, utan det handlar om huruvida det är Riksbanken eller regeringen som skall kunna ta initiativet under fredstid, under förutsättningen, som det står i nuvarande lagstiftning, att valutamarknaden och valutapolitiken utsätts för allvarliga störningar till följd av utomordentligt stora kortfristiga kapitalrörelser. Vad man alltså nu vill med detta förslag är att överlämna den initiativrätt som regeringen i dag har i sådana här situationer till Riksbankschefen Bengt Dennis. Jag vet inte om Bengt Wittbom menar att Bengt Dennis är en liten, anonym och flexibel marknadskraft, medan regeringen däremot är planhushållare. Är det innebörden i hans påstående gentemot tolkningen av vårt förslag? Då får han naturligtvis tycka det, men jag begriper ärligt talat inte riktigt innebörden av ett sådant påstående.
Herr talman! Vad det hela handlar om, Johan Lönnroth, är helt enkelt att vi i Sverige har en rätt lång erfarenhet av regeringar och riksdagsmajoriteter som inte har förmått att driva en tillräckligt kraftfull ekonomisk politik, utan som hellre har gömt sig bakom det skydd som regleringar på t.ex. det här området ger den svenska ekonomin mot påverkan utifrån. Så ser nu inte framtidens internationella ekonomi ut. Eftersom Sverige vill vara en del av en växande grupp industriländer, måste Sverige också anpassa sin ekonomiska politik och sin valuta och kreditpolitik till de förhållanden som råder i detta samarbete. Då går det inte att hänga kvar vid ett system, där det är lättare att tillgripa regleringar än att faktiskt driva den ekonomiska politik som krävs för att vi skall kvalificera oss och kunna vara konkurrenskraftiga. Ett viktigt inslag i förändringarna är t.ex. det som Johan Lönnroth tar upp, dvs. att Riksbanken skall ges en mer fristående ställning. Oavsett hur jag betraktar Bengt Dennis, vill jag säga att varje system som innebär ett hårdare krav på varje regering att driva en väl anpassad ekonomisk politik, som svarar upp mot de krav som den internationaliserade ekonomin ställer på oss, är positivt. Varje förslag om att bibehålla och återskapa regleringar, som Johan Lönnroth och hans parti företräder, är ett steg tillbaka. Den politiken ställer inte majoriteten i riksdagen upp på.
Herr talman! Det måste finnas ett pedagogiskt problem här. Det handlar inte om reglering eller inte reglering, utan det handlar om vem som skall kunna ta initiativ till en reglering -- Riksbankschefen eller regeringen. Innebörden i det som Bengt Wittbom säger är tydligen att hans regering inte har kraften och modet att själv bedöma det här, utan man måste gömma sig bakom Bengt Dennis och låta honom ta initiativet. Om vi ser oss om i Europa och övriga världen, finner vi att det är olika i olika länder. En del länder har redan tagit det här steget. Det är ett gammalt förslag, som ursprungligen härstammar från Milton Friedman och Chicagoskolan på 70-talet, då riksbankerna skulle vara fristående. Det var en klar koppling till det ensidiga fasthållandet vid inflationsmålet som överordnat allt annat. Det finns också länder i Europa som har kvar det systemet, dvs. att det är regeringen som har det övergripande ansvaret. För inte så länge sedan sade t.ex. Frankrikes president Mitterrand att han starkt avvisade tanken på att riksbankerna skulle göras oberoende av varje typ av politisk påverkan. Det allmänna pratet om att ni står för det som nu håller på att hända överallt, medan vi däremot lever kvar i ett gammalt regleringstänkande håller inte. Det handlar om fördelningen av makten, om regeringar och riksdagsförsamlingar skall ha rätten att själva ta det politiska ansvaret i viktiga ekonomisk-politiska frågor.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 7 Vi socialdemokrater i utskottet har i en reservation anfört en annan mening än majoriteten, och jag yrkar nu bifall till vår reservation. Inledningsvis vill jag säga att vi delar utskottsmajoritetens uppfattning om betydelsen av en väl fungerande statlig statistik som är av hög kvalitet och allmänt tillgänglig. Våra huvudinvändningar mot förslaget i propositionen är den enligt vår uppfattning felaktiga tidsföljd i vilken man vill genomföra förändringarna i statistikproduktionen, de otillräckligt belysta kostnadseffekterna av de föreslagna förändringarna samt den inte helt utklarade ansvarsfrågan mellan myndigheterna som blir resultatet av ett beslut enligt propositionen. Enligt propositionen skall Statistiska Centralbyrån behålla det fulla ansvaret för sådan officiell statistik som griper över flera sektorer och som saknar entydig huvudanvändare eller där det påtagligt gagnar förtroendet för statistiken. Detta ställningstagande innebär att regeringen i allt väsentligt avvisar förslagen från 1990 års statistikutredning. Denna ståndpunkt kan vi ställa oss bakom, eftersom den innebär att det i sista hand är riksdagen som har ansvaret för vilken officiell statistik om samhällsförhållandena som är tillgänglig för allmänheten, massmedia, forskningen, m.fl. Den förändrade ansvarsfördelning som regeringen nu föreslår innebär att ca 30 % av SCB:s nuvarande anslag förs över som uppdragsmedel till andra myndigheter. Exempel på områden där denna nya ansvarsfördelning kan komma i fråga är arbetsmiljöstatistiken, jordbruksstatistiken, utbildningsstatistiken och viss statistik inom socialsektorn. Vi ifrågasätter de bedömningar som ligger till grund för dessa förslag om ändrad ansvarsfördelning. Ingen av dessa myndigheters statistik används bara inom den egna sektorn. Jordbruksstatistiken är inte bara av intresse för Jordbruksverket utan också för Naturvårdsverket, för glesbygdspolitiken, för livsmedelspolitiken, och den ingår som en självklar del i nationalräkenskaperna. Viktiga användare av socialtjänststatistik är inte bara Socialstyrelsen utan i lika hög grad Likaså har den nya folkhälsomyndigheten behov av socialtjänststatistiken, liksom även Riksförsäkringsverket är användare av denna statistik. Vi har i vår motion argumenterat för att riksdagen bör vänta med att ta ställning till en ändrad ansvarsfördelning till dess att utredningen om förfoganderätt, integritet m.m. har redovisat sina förslag -- detta för att vi i ivern över att åstadkomma förändringar inte samtidigt skall åstadkomma försämringar, som kan motverka de mål om kvalitet och tillgänglighet som har ställts upp för verksamheten. I avvaktan på resultatet av utredningen kunde regeringen pröva SCB:s förslag till treårsprogram, i vilket man har gjort en djupgående inventering av statistikproduktionen. I detta program har man också redovisat besparingsåtgärder som frigör ca 60 Några motsvarande besparingseffekter av de föreslagna åtgärderna har däremot inte redovisats i propositionen, trots att man både i propositionen och i betänkandet finner kritiska synpunkter från remissinstanserna på statistikutredningens förslag i fråga om just kostnaderna för statistikproduktionen. Risken finns att den ändrade ansvarsfördelningen kan leda till fördyringar, eftersom de myndigheter som nu får möjlighet att överta ansvaret måste bygga upp eller komplettera med egen kompetens på statistikområdet. Herr talman! Med hänvisning till detta vill jag återigen yrka bifall till vår reservation till finansutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Alf Egnerfors är värd en eloge, eftersom det inte kan ha varit alldeles lätt att hitta argument för att försvara den socialdemokratiska reservationen. Den innebär ju i stort sett ett bifall till propositionen, med undantag för ett par detaljfrågor som rör SCB:s övergripande ansvar. Om detta önskar man ytterligare utredning. En sådan utredning kommer också att genomföras. Den kommitté som nu inrättas får just uppgiften att belysa ansvarsfördelningen, att klargöra SCB:s ansvar för den officiella statistiken och även föreslå de organisationsförändringar som man senare kan finna nödvändiga eller önskvärda. Reservanternas synpunkter finner jag alltså väl tillgodosedda. Den socialdemokratiska reservationen verkar mer ha skrivits baserad på den tidigare utredningen, som föreslog en mycket längre gående fördelning av kostnaderna. Men propositionen skiljer sig därvidlag avsevärt från utredningsförslaget. Kostnadskonsekvenserna, som Alf Egnerfors tar upp, berörs egentligen inte alls i propositionen. Den förändrade ansvarsfördelningen kommer självfallet att innebära förändrade kostnadsramar. Förhoppningsvis får vi också en bättre anpassning av statistiken till användarnas behov. De samlade kostnaderna bör då minska. SCB åtagit sig att minska sina kostnader med 60 miljoner kronor. Jag har ingen anledning att betvivla den uppgiften, och ett bättre utnyttjande av SCB:s anläggning i Örebro skulle troligen innebära stora besparingar, men det gäller alldeles oavsett förslaget i denna proposition. Slutligen anser reservanterna att man skall avvakta vidare utredningar innan man gör något. Det är just vad man inte skall göra. Det kommer alltid att finnas frågor som behöver belysas ytterligare, och om man alltid skall vänta i tron och förhoppningen om att man till sist uppnår det perfekta tillståndet kommer inga förändringar någonsin att ske. Trots allt är ju Socialdemokraterna överens med majoriteten om huvudinriktningen i förslaget. Att nu påbörja arbetet med att låta Genomförandekommittén komma med detaljförslagen efterhand som erfarenheterna vinns är både lämpligt och klokt. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till propositionen och avslag på reservationen.